Herr talman! Självfallet är det en viktig fråga som fru Sundberg tar upp — detta att vi generellt kan konstatera att vi har ett minskat utbildningsintresse. Men detta gäller inte alla utbildningar. Ser man på antalet behöriga förstahandssökande till gymnasieskolan, kan man snarare konstatera en viss ökning. 1971 och 1972 motsvarade det totala antalet behöriga förstahandssökande till gymnasieskolan 86 procent av antalet 16-åringar. År 1973 var motsvarande tal 88,8 procent — det är alltså en ökning. Den allmänt förändrade situationen med visst avtagande av utbildningsintresset sammanhänger sannolikt med medvetenheten om att det inte räcker enbart med skolutbildning för att vara framgångsrik på arbetsmarknaden. Arbetsgivarna fäster allt större avseende vid erfarenhet från arbetsmarknaden. Det öppnare skolsystem vi har, med nya kompetensregler, gör att allt fler ser chansen att återkomma. Möjligheterna till utbildning är heller inte slut i och med att barnaoch ungdomsåren passerat. Dessutom visar dagens elever ett påtagligt större intresse för yrkesin 63 riktade studier och väljer därför i stor utsträckning annan utbildning än den traditionella gymnasieskolans. Kortare yrkesinriktade specialkurser i gymnasieskolan är ett område, och att dessa kurser finns beror på ett behov hos och ett önskemål från eleverna — det är inget sätt för skolmyndigheterna att bättra på statistiken. Det tror jag heller inte fru Sundberg ytterst menar. Samtidigt som vi kan konstatera detta att allt större värde sätts på arbetslivserfarenhet menar jag att man bör understryka att utbildning alltid lönar sig. Oavsett om individens utbildning är förlagd till ungdomsåren eller till senare tidpunkt i livet gör den individen bättre rustad i arbetslivet och i samhället i övrigt. Studieavbrotten kan man enligt min mening gradera positivt—negativt enligt en skala. Bäst är naturligtvis — det är den första punkten på skalan — att uppehållet i studierna görs antingen mellan grundskolestudier och gymnasieskolestudier eller mellan gymnasiestudier och högskolestudier. Den andra punkten på skalan skulle avse studieavbrott som sker efter avslutad årskurs i gymnasieskolan, och det menar jag att man kan acceptera. Den tredje punkten avser att studieavbrott görs under pågående läsår, vilket självfallet i möjligaste mån bör undvikas. Men det är viktigt att vi hjälps åt så att studieavbrotten inte betraktas som ett misslyckande, för jag tror att det i studieavbrott kan finnas positiva effekter för individen. Med positiva effekter menar jag att det är positivt att få arbetslivserfarenhet — skoltröttheten försvinner, studiemotivationen kan komma tillbaka och t.o.m. förbättras. Självfallet ställer det stora krav på skolan att de elever som avbryter sina studier skall ses som potentiella återvändare till skolan. Jag vet också att goda resultat har åstadkommits där skolor har satsat på en uppsökande verksamhet och på det viset nått eleverna. Vi har ett resultat från Stockholm som kan peka i den riktningen: man följer genom en rad åtgärder upp de elever som går ut ur grundskolan och som spontant inte söker till gymnasieskolan eller inte kan beredas plats där. Man har bl.a. genom yrkesvalslärare och syo-konsulenter haft en uppsökande verksamhet bland dessa ungdomar, och resultaten har alltså varit positiva. Stockholm, som redan tidigare hade en hög gymnasiefrekvens, har ökat den väsentligt. Man fick 94 procent av samtliga elever att söka till gymnasieskolan mot 90 procent året innan. Detta visar att man genom medvetna insatser på det lokala planet kan bemästra problemen, i varje fall i tämligen stor utsträckning. Diskussionen här är ju viktig, för det är självklart att vi alla har ett intresse av att de gymnasieplatser som finns verkligen också utnyttjas. Och vi har i dag tomma platser i gymnasieskolan. Genomsnittligt finns det — för att svara på fru Sundbergs fråga — om man gör en teoretisk beräkning nästan fem lediga elevplatser i årskurs 2 mot drygt två i årskurs 1. Detta innebär tillsammantaget, om man räknar i elever, att ytterligare 17 000 elever kunde ha fått plats, om samtliga klasser haft maximalt elevantal. Det är också av denna anledning som det i årets statsverksproposition uttalats att det ankommer på skolöverstyrelsen att i sin detaljerade planering beakta möjligheterna att fylla det inte obetydliga antal vakanser som finns i skolans organisation. Vad man då har att arbeta med är givetvis dimensioneringen, innehållet och organisationen, som ständigt måste hållas under uppmärksamhet. Fru Sundberg har här ställt två frågor som jag inte kan ge något svar på, och jag vet inte om det över huvud taget finns några svar att ge. Den första frågan var hur många av de elever som nu går i gymnasieskolan som har avslutad grundskola bakom sig och hur många inom gymnasieskolans ram som kommer dit via AMS. Jag har inte några uppgifter om det med mig i dag och vet inte heller om det finns några sådana siffror att få. Men jag skulle inte tro att de sistnämnda eleverna uppgår till något större antal. Fru Sundbergs andra fråga gällde lärarutbildningen, och jag skall sluta med att säga något om den. När vi i departementet påbörjar vårt arbete med direktiven till utredningen — det har vi inte gjort ännu men skall göra det när vi har fått skolöverstyrelsens skrivelse i ärendet — så kommer givetvis också de områden som fru Sundberg tog upp att tas med. Visserligen har man starkt betonat de skolsociala frågorna, men självfallet kommer också sådana frågor som hur man skall lära ut och vilka kunskaper och färdigheter som skall läras ut att tas med i den övergripande översynen av lärarutbildningen som planeras

Herr talman! Jag tackar fru statsrådet Hjelm-Wallén, inte minst för detta sista om lärarutbildningsutredningen. Vi skall med intresse följa såväl direktivens tillkomst som utredningens arbete. Fru Hjelm-Wallén sade att 88 procent av de platser som är reserverade för 16-åringarna nu är besatta. Men vad som är det intressanta för mig att få reda på är hur många av de eleverna som är 16-åringar. Hur många av de platser, som man hela tiden har angivit som så och så stor procent av antalet platser i förhållande till antalet 16-åringar, är besatta av 16-åringar? Och hur stor andel av dessa är 16-åringar som går direkt från grundskolan? Det är det som är det intressanta. Vidare sade fru Hjelm-Wallén att jag kanske inte menade riktigt vad jag sade om statistik, när jag talade om att man sätter in specialkurser i stället. Nej, det menade jag kanske inte. Men jag måste erkänna att jag nu har blivit misstänksam. Vore det inte redigare att också i statsverkspropositionen redovisa att så och så många går vidare direkt efter grundskolan och får en elvaeller tolvårig utbildning? Härtill kommer sedan antalet sökande till specialkurser. De kan givetvis vara 16-åringar, men de kan också vara 30-åringar som går till den ordinarie gymnasieskolan respektive till specialkurserna. Den siffran tycker jag är intressant att få reda på. Likaså sade fru Hjelm-Wallén att den återkommande utbildningen, alltså elevernas möjligheter att komma tillbaka igen, är mycket värdefull. Ja, där är vi helt överens. Men jag vill fråga: Hur kommer de åter? Att de gör det borde ju visa sig i den kommunala vuxenutbildningen. Vi har inte mer än de fria studieförbunden och den kommunala vuxenutbildningen att erbjuda — plus möjligheterna att gå in i den ordinarie gymnasieskolan. Men det finns ingenting där som tyder på att vi når de 16-åringar, som är ute i förvärvslivet ett eller två år och som alltså har hunnit bli 17 eller 18 år, och får dem att påbörja sina gymnasiala studier igen. I varje fall har vi inga siffror på att vi har lyckats med det. Jag vill därför fråga om statsrådet anser det vara angeläget att vi siktar på en elvaeller tolvårig sammanhållen utbildning i vårt land. Har kanske målsättningen ändrats, så att begreppet sammanhållen nu är borta och det huvudsakliga är att vi får en elvaeller tolvårig utbildning och att man kanske t.o.m. anser det vara av värde att ett avbrott görs i studierna? Om vi skall uppnå målet att ge 90 procent av 16-åringarna en elvaeller tolvårig utbildning tror jag att vi måste understryka att den i huvudsak skall vara sammanhållen. Vi kan aldrig komma upp till dessa procenttal, om vi i första hand skall satsa på en återkommande utbildning. Jag kan förstå att det i dag inte finns några uppgifter om antalet AMS-elever i gymnasieskolan. Men jag frågade också om man på skolöverstyrelsen och i departementet har uppmärksammat de problem som uppstår genom att det sker ett dubbelarbete av arbetsmarknadsstyrelsen och skolöverstyrelsen vid inrättandet av specialkurser av olika slag. Statsrådet sade att det fanns 17 000 tomma platser. Jag var försiktig och högg till med 10 000; jag var medveten om att detta var ett för lågt antal. Detta visar att kostnaderna för de outnyttjade resurserna är ännu större än jag tidigare anförde.

Mot bakgrund av vad statsrådet sade om den förändrade efterfrågan vill jag säga att jag tror att själva teoretiseringen — det visar också Örebroundersökningen — utgör ett hinder för många elevers val av utbildning eller för fullföljandet av den.

Herr talman! Först ett tillrättaläggande av ett litet missförstånd. Siffran 88,8 procent, som jag nämnde, avsåg den andel 16-åringar som sökte till gymnasieskolan. Gymnasieskolan är dimensionerad för nära 94 procent av 16-åringarna. 94 procent av 16-åringarna skulle alltså få rum där om alla sökte. Dels gör nu inte alla det, dels konkurrerar de som söker också med äldre sökande. Av tio behöriga förstahandssökande till gymnasieskolans linjer var för några år sedan två äldre än 16 år. Denna andel har minskat något under senare år. Fru Sundberg säger att man inte vet i vilken utsträckning ungdomarna kommer tillbaka. Det är sant. Vi har inte så stor erfarenhet här. Det är ändå en relativt kort tid som vi har haft det skolsystem vi nu har. Men jag pekade på exemplet från Stockholm därför att jag tycker det är intressant att se att när man gör en massiv satsning på uppsökande verksamhet, så når man också resultat. Vi har i årets statsverksproposition föreslagit medel — låt vara att det är en ganska blygsam satsning — till försöksverksamhet med uppsökande verksamhet för att försöka finna former för en sådan. Principfrågan är naturligtvis om vi skall ha en sammanhållen utbildning i elva tolv år eller inte. Vi har sagt att den utbildningen inte skall vara obligatorisk utan allmän, dvs. det är fråga om ett utbildningserbjudande. Jag tror att det kan vara av värde för många elever att göra ett avbrott. Det är då — med den gradering jag angav — bättre att avbrottet sker mellan utbildningsenheterna än att det görs mitt i en utbildningsenhet. Självfallet hoppas jag att arbetsmarknadsstyrelsen och skolöverstyrelsen inte skall behöva göra något dubbelarbete, och jag förmodar att de har ett nära samarbete beträffande de här kurserna, som är ganska lika — dvs. de som bedrivs inom gymnasieskolans ram och inom AMS-utbildningen. Fru Sundberg är fortfarande skeptisk till statistiken. Jag vill meddela att man inte räknar in de högre specialkurserna vid beräkningen av gymnasieskolans dimensionering i förhållande till antalet 16-åringar. Det här är alltså ingen metod att få statistiken att se bättre ut genom att öka antalet högre specialkurser. De yrkesinriktade linjerna, slutligen, blir alltmera attraktiva, så ur den synpunkten behöver man kanske inte göra någon förändring i deras innehåll. Det behöver snarare göras beträffande de teoretiska linjerna, t.ex. den naturvetenskapliga linjen — som ur innehållsmässig synpunkt inger bekymmer. Den kanske är för krävande för eleverna, och därför tittar SÖ nu på den. Men naturligtvis är inte innehållet en gång för alla givet ens i linjer som nu är attraktiva, utan det får prövas efter hand — och det förs en fortlöpande diskussion i de frågorna.

Fru talman! Herr Westberg i Ljusdal har frågat mig vilka slutsatser jag drar av det relativt stora antalet företagskonkurser även under 1973. Den strukturella omvandling som vårt näringsliv genomgår i sin anpassning till nya förhållanden och som enligt min uppfattning är nödvändig för att vi skall kunna bebehålla vår konkurrenskraft medför att vissa företag slås ut. En successiv anpassning till nya förhållanden behöver emellertid inte innebära att företag läggs ner. Mycket sker genom en omvandling inom företagen, exempelvis genom byte av produktionsinriktning. Från statsmakternas sida har vidtagits en rad åtgärder, som herr Westberg väl känner till, för att de strukturella förändringarna skall kunna genomföras så att påfrestningarna på företagen och de anställda skall bli så små som möjligt. Jag tänker då främst på åtgärder av förebyggande karaktär, som kan sättas in innan läget blivit sådant att det finns risk för konkurs. De olika företagsserviceinsatser och de branschprogram som finns knutna till industriverket och företagarföreningarna är ett led i denna strävan att lösa problemen innan ett företag hamnar i en sådan situation. Det är enligt min uppfattning svårt att dra några bestämda slutsatser om konkursutvecklingen från tillgänglig statistik. Givetvis har den internationella konjunkturutvecklingen under de senaste åren påverkat antalet konkurser. Samtidigt är det intressant att närmare analysera vilka företag som gått i konkurs. Jag vill här erinra om att jag för knappt ett år sedan, i ett interpellationssvar till herr Burenstam Linder, behandlade konkursutvecklingen. Jag erinrade då om en studie som hade utförts på uppdrag av dåvarande delegationen för de mindre och medelstora företagen om konkursutvecklingen åren 1966-1970 och som följts upp av Göteborgs ackordscentral med uppgifter för åren 1971 och 1972. Av studien framgår att antalet företagskonkurser ökat, men det konstateras samtidigt att denna ökning till största delen förklaras av den kraftiga ökningen av antalet nyregistrerade aktiebolag — företrädesvis s.k. 5 000-kronorsbolag. Den tillgängliga statistiken ger inget bra underlag för bedömningen av konkursernas eventuella samhällsekonomiska verkningar. Jag vill emellertid inte förneka att negativa återverkningar kan finnas. Industriverket arbetar för närvarande med att utreda de närmare orsakerna till konkursutvecklingen. När denna utredning är klar är det min förhoppning att det skall finnas större möjligheter att dra slutsatser om bakgrunden till utvecklingen.

Fru talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min fråga. Trots den förbättring av konjunkturen som ägde rum under 1973 och trots det relativt hyggliga kreditläget har antalet konkurser fortsatt att öka. Från mitten av 1960-talet har det varit en snabb ökning av antalet konkurser. 1966 uppgick det registrerade antalet konkurser till 830, medan man i fjol registrerade 3 087. 95 procent av 1973 års konkurser gällde företag med mindre än 50 anställda. Det är tydligt att de mindre företagen kämpar med de största svårigheterna. Man kan fråga sig varför det är på det sättet. Ett helt entydigt svar är svårt att ge. Statsrådet pekar på strukturrationaliseringen, konjunkturerna och de s.k. 5 000-kronorsbolagen. Såvitt jag förstår måste det bl.a. bero på att de mindre företagen blivit särskilt hårt pressade av de senaste årens näringspolitik och ekonomiska politik. De näringspolitiska insatserna har i hög grad gjorts utifrån de större företagens behov och förutsättningar, medan väsentliga problem för de mindre företagen, som ofta har proportionellt mera manuell arbetskraft än de större, inte tillräckligt beaktats. Löneskatten är ett annat exempel. För ett litet företag med pressade marginaler är en skatt på arbetskraften, särskilt om den höjs med jämna mellanrum, tyngre att bära än för ett stort högmekaniserat företag. Ett tredje exempel är den uppgiftsoch redovisningsskyldighet som håller på att växa många småföretagare över huvudet och som kräver ökade kostnader för administrationen. Ett fjärde exempel är kreditförsörjningen, som åtminstone tidvis varit besvärligare för de små företagen än för de större. De har därigenom mindre motståndskraft i trängda lägen. Det borde vara möjligt att stärka den motståndskraften genom att möjliggöra för dessa företag att tillskapa trygghetsfonder, t.ex. genom skattefritt avsättande av vinstmedel eller del av löneskatten, och genom en bättre samordning av kreditstödet till de mindre och medelstora företagen. Det borde också vara möjligt att väsentligt lindra och förenkla redovisningsoch uppgiftsskyldigheten för de mindre företagen. Där finns för all del en utredning på gång, men det är resultat från utredningen som vi efterfrågar. Det borde dessutom vara möjligt att låta företagarföreningarna utvecklas till effektiva regionala serviceorgan, som kan erbjuda de mindre och medelstora företagen ett brett register av tjänster. Vill ståtsrådet medverka till att de mindre och medelstora företagen får gynnsammare förutsättningar för sin verksamhet i enlighet med vad jag här skisserat eller på annat sätt? Därigenom skulle också antalet konkurser kunna reduceras.
Fru talman! Det är riktigt som herr Westberg i Ljusdal säger att vi under åren 1966—1970 hade en betydande ökning av antalet konkurser. Om man tittar på statistiken finner man trots svårigheterna att göra en analys, att den procentuella konkursökningen under den här angivna tiden för trävaruindustrin var 85 procent och för verkstadsindustrin 65 procent. Det är också av ett visst intresse att iaktta att byggnadsoch anläggningsindustrin i vissa branschgrupper visade en ökning med omkring 200 procent. Inom detaljhandeln svarade tobaksaffärer och kiosker för den största ökningen. Det är kanske på något sätt talande att det är fråga om små företag, ofta 5 000-kronorsbolag, i den mån de har antagit aktiebolagsform. Om man diskuterar orsakerna tror jag att man kommer fram till att förutom konjunkturförändringar och ändringar i den internationella konkurrenssituationen m.m., som inte direkt kan påverkas av de enskilda företagen, många orsaker till konkurserna står att finna inom företagen själva. Jag tänker här på bl.a. brister i företagarnas utbildning, belysta ien studie som har gjorts av statens industriverk. Det är brister i företagens planerings-, kalkyleringsoch redovisningssystem, lågt utnyttjande av externa tjänster osv. Jag tror att det är på sistnämnda område som vi genom olika förebyggande stödoch utvecklingsinsatser från samhällets sida kan göra mycket för att företagen inte skall hamna i den akuta situationen. Detta är alltså mitt svar på den fråga som herr Westberg direkt ställde. Vi söker underlätta de mindre och medelstora företagens verksamhet genom en utvidgad service.
Fru talman! Jag ber att få tacka industriministern också för det här tillägget. Jag förstår att vi är överens om att de mindre företagen har en viktig funktion att fylla också i framtiden. De behövs för att trygga sysselsättningen i stora delar av vårt land. Utan dessa företag går det inte att föra en framgångsrik regionalpolitik. De utgör en garanti för att konkurrensen hålls vid liv. De är viktiga också ur den synpunkten att de kan ta fram nya produkter. I det sammanhanget är de mindre företagen oumbärliga. Det är därför synnerligen angeläget att slå vakt om och satsa på de mindre företagen. Jag kan givetvis medge att det ibland beror på brister inom företagen att de går omkull. Vi har ju utredningar som visar det. Men de flesta går omkull därför att de inte är lönsamma. De får arbeta under alltför ogynnsamma förutsättningar. Man kan inte bortse från att de bördor som läggs på företagen har blivit alltför tunga så att de inte har kunnat behålla sin lönsamhet. Det är det som vi måste komma till rätta med. Nu säger industriministern att man skall satsa på stödoch utvecklingsinsatser. Det tycker jag är mycket värdefullt. Jag vill gärna stryka under vikten av att sådana insatser kommer till.

Fru talman! Herr Green har frågat mig om ett inlandsraffinaderi lokaliserat till Bergslagsområdet fortfarande finns med som ett alternativ vid planeringen för ökad raffinaderikapacitet inom landet. För att trygga försörjningen på oljeområdet är det enligt min mening väsentligt att den svenska raffinaderikapaciteten byggs ut. Mot den bakgrunden har vi inom industridepartementet i samarbete med Statsföretag inlett förprojekteringen av ett nytt raffinaderi med en årlig kapacitet på 7—10 miljoner ton. Frågan om lokalisering av detta raffinaderi är inte avgjord. Utvärdering av alternativa lokaliseringar ingår som ett led i förprojekteringen. Svaret på herr Greens fråga är således ja. Samtidigt vill jag framhålla att en inlandslokalisering från ekonomiska utgångspunkter oftast framstår som mindre attraktiv än kustlokalisering. Petroindustriutredningen har emellertid i uppdrag att bedöma alternativa lokaliseringar av raffinaderier och petrokemisk industri.

Fru talman! Jag är också medveten om att en inlandslokalisering kan visa sig vara mer kostnadskrävande än en lokalisering till något kustområde, men det är som jag ser det under förutsättning att man enbart låter de kortsiktiga ekonomiska aspekterna bli avgörande vid valet av lokaliseringsområde. Och eftersom jag är övertygad om att så inte blir fallet vid industriministerns och regeringens slutliga bedömning, så talar mycket för en inlandslokalisering till just Bergslagsområdet. Industriministern har säkert många gånger blivit påmind om det besvärliga sysselsättningsläge som råder i de aktuella delarna av landet. En lokalisering av det här slaget skulle skapa inte bara direkta arbetstillfällen utan också indirekta genom olika följdindustrier. Dessutom har som bekant de mellansvenska stålverkens framtidsutsikter diskuterats och röster har höjts för att också de borde vara placerade vid kusten. Eftersom stålverken, som ofta utgör basen i den här landsdelens näringsliv, är mycket energikrävande borde en raffinaderilokalisering förbättra förutsättningarna för dem att även framdeles ge arbetstillfällen åt människorna i den här delen av landet. Det kan anläggas många fler aspekter som talar för ett inlandsraffinaderi — miljöpolitiska, trafikpolitiska och i ett längre perspektiv kanske också ekonomiska. Men då jag tror att statsrådet och hans medhjälpare är väl så medvetna om vilka det är och även tar dem i beaktande vid sin bedömning och sitt val av lokaliseringsområde, vill jag bara till sist framföra mitt tack till industriministern för svaret på min fråga.

Fru talman! Herr Magnusson i Kristinehamn har frågat mig om jag vill uttala mig om förutsättningarna att undanröja hot mot sysselsättningen för anställda i statligt verk till följd av förbiseende av verket vid slutande av produktionsavtal. Jag antar att herr Magnusson avser sådana vid statliga verk anställda personer som är sysselsatta med byggnadsoch anläggningsarbeten för större objekt. Uppförandet av sådana objekt ger sysselsättning åt många ” människor under ofta lång men dock begränsad tid. I de fall friställningar trots allt blir aktuella får särskilda åtgärder sättas in. Ofta försöker man lösa problemen genom samarbete inom arbetsgrupper bestående av representanter för arbetstagare och arbetsgivare. Självfallet står också de sedvanliga arbetsmarknadspolitiska instrumenten till förfogande.

Fru talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min enkla fråga. Bakgrunden till frågan är att 100 statligt anställda elmontagearbetare vid kärnkraftverket i Ringhals hotas av uppsägning på grund av att Vattenfall tydligen inte har vetat vad ett kontrakt man skrev med det multinationella företaget Westinghouse innebar. Westinghouse skall leverera de två sista atomreaktorerna vid anläggningen och har i sin tur skrivit kontrakt med ASEA om att ASEA-anställda skall svara för elmontaget av dessa. Den här situationen har kommit mycket överraskande för de anställda vid Ringhals, som levat i den tron att arbetsmöjligheterna var tryggade vid Ringhals för lång tid framöver på grund av anläggningarnas omfattning. På detta tyder bl.a. att 89 av de berörda har skaffat egna villor i stället för att bo i Vattenfalls baracker. De anställda är mycket besvikna på Vattenfalls personalpolitik och har framhållit att det vid anställningen sades att de skulle få jobba vid Ringhals i 10—15 år. I en folder som nyligen delats ut inom företaget har det stått att Vattenfall eftersträvar byggen i egen regi. Men just på den punkten är man från Statsanställdas förbunds sida mycket kritisk. Förbundet framhåller att Vattenfall nu mer och mer tycks övergå till entreprenadarbeten i sin byggnadsverksamhet. Speciellt betänkligt tycker man det är att ASEA kommer att få monopol inom landet på detta slag av montagearbeten. Det innebär att företaget kommer att bli ensamt när det gäller att bestämma priserna. Vidare ställer Statsanställdas förbund frågan: När man så småningom skall köra kraftverken på Ringhals — hur går det då om Vattenfall inte har egna yrkesmän som kan anläggningen och som kan gripa in vid driftstörningar? Vattenfalls personal bör ha kunskaper om elutrustningens uppbyggnad och funktion, har man framhållit. Nu har ju Vattenfall haft förhandlingar med ASEA för att få köpa tillbaka den här delen av anläggningsarbetet och rädda montagearbetarna från uppsägning. Vattenfall har meddelat att förhandlingarna inte krönts med framgång. Sedan dess har, enligt vad jag erfarit, personalorganisationerna uppvaktat industriministern och krävt svar på frågan om personalens anställningstrygghet skall få äventyras på detta sätt. Man har från personalorganisationernas sida kritiserat Vattenfall för verkets negativa inställning till ett lösande av den här frågan. De anställdas uppfattning är tydligen att regeringen borde ha kunnat skaffa fram de pengar som behövdes för att Vattenfall skulle kunna återköpa det aktuella elmontagearbetet och därmed rädda sysselsättningen för de 100 berörda anställda. Jag vill därför fråga industriministern: Har regeringen övervägt en sådan åtgärd? Hur ser industriministern för övrigt på frågan om entreprenadverksamheten över huvud taget? Skall verket få fortsätta med att lägga ut arbeten på entreprenad och därmed äventyra personalens anställningstrygghet?
Fru talman! Eftersom herr Magnusson i Kristinehamn nu preciserat sin fråga och angivit det verk och den verksamhet som han avser, skall jag något beröra det spörsmål han syftar på. Som bekant har man planerat att bygga fyra aggregat nere vid Ringhals. Vid det första aggregatet svarar en entreprenör för monteringen av manöverutrustningen, vid det andra har Vattenfall självt hand om arbetet. Aggregaten 3 och 4 har man tagit på totalentreprenad hos det amerikanska företaget Westinghouse, och det har i sin tur som underentreprenör antagit ASEA. Ingenting har sagts om detta, och jag har för min del inte haft bekantskap med frågan förrän för ett par veckor sedan. Det är riktigt att personalen har riktat uppmärksamhet på förhållandet att när manöverutrustningen till aggregat 2 är färdig har man inte ett arbete direkt i Vattenfalls regi. Däremot kommer man naturligtvis att få möjligheter att ta arbete hos ASEA. Vattenfall har ändock gjort ansträngningar och fört förhandlingar med ASEA. Det visar sig att den merkostnad som man i så fall skulle få uppgår till närmare 4 miljoner kronor på en anbudssumma av 20 miljoner. Det är ett betydande belopp, som naturligtvis Vattenfall i sina beräkningar måste ta hänsyn till. Vattenfall har därför — genom den arbetsgrupp som jag har talat om — sökt medverka till att alla de som under året kan bli friställda från det nu pågående arbetet skall få en sysselsättning. Man har hittilldags för de 160 kunnat anvisa 120 jobb, och man håller på, efter kontakter också med departementet, att söka få ASEA att mera direkt överta en del av personalen. Jag hoppas att man skall lyckas att klara jobben för samtliga.

Fru talman! Även om man nu med förenade ansträngningar har kunnat skaffa en del jobb till de människor som blir permitterade där nere, förhåller det sig ändå så — som jag framhöll förut — att många av dem har byggt på platsen. De har tagit anställningen i den tron att de skulle ha jobb i 10—15 år. Nu ställs de alltså i den situationen att så inte blir fallet. Det är ett svårt avbräck i relationerna mellan arbetare och arbetsgivare. Jag fick inget svar på frågan huruvida regeringen verkligen har diskuterat att försöka skaffa fram de pengar som Vattenfall kunde ha löst ut ASEA med i det här fallet. Det skulle vara intressant att veta det, för det hade naturligtvis betytt väldigt mycket om man gjort detta. En stor fråga som de anställda nu reser är: Hur skall det bli i fortsättningen med den här politiken från Vattenfall? Skall man fortsätta att lägga arbeten på entreprenad? Jag skall citera vad Statsanställdas förbunds ordförande säger i det sammanhanget: ”Vattenfall agerar i strid med regeringens intentioner på personalpolitikens område, att sätta arbetslivets frågor i förgrunden. Ett klart besked måste nu komma från regeringen: Ska verket få fortsätta att lägga ut arbeten på entreprenad och äventyra personalens anställningstrygghet?” Det här gäller naturligtvis inte bara personalen vid Ringhals, utan man börjar mer och mer fundera på hur det skall bli med detta även på andra platser. Det är ju många människor som är anställda vid Vattenfall och kan bli drabbade.
Fru talman! Vattenfall har vid egna pågående anläggningsarbeten — i Forsmark, vid Trollhätte kraftverk och vid andra byggnadsavdelningar i Ringhals — erbjudit ungefärligen 90 av de 160 sysselsättning. Jag tror att det är väldigt viktigt att göra klart att den här personalen, som tillhör monteringsavdelningen, är tillfälligt anställd. Flertalet har en mycket kort anställningstid hos Vattenfall. Den här typen av arbeten innebär ju ofta — för att inte säga oftast — att man får flytta på sig. Det är så med kraftverksanläggningar, vattenkraftsutbyggnad osv., och det får man ta i beaktande. Det har påståtts att Vattenfall i något sammanhang skulle ha sagt att man erbjöd möjligheter till 10—15 års arbete åt dem som tog anställning vid montagearbetena, men Vattenfall förklarar att det inte finns något underlag för ett sådant uttalande. Vi försöker så långt det är möjligt påverka Vattenfall att klara anställningen på platsen för dem som t.ex. är bundna av att de har byggt ett eget hem där nere — vi känner till att så är fallet. Det är bl.a. därför som direkta överläggningar sker med ASEA om att överta en del personal.
Fru talman! Mina informationer har jag fått från anställda där nere — även sådana som är fackligt aktiva. De säger att de har blivit lovade arbete i 10—15 år. När Vattenfall nu har förhandlat med ASEA har man inte fått någon direkt information. Flera har då sagt nej till arbete under den tiden i tron att jobben skulle vara ordnade. Jag hälsar med tillfredsställelse om man kan försöka ordna jobb på platsen för dem som har byggt och etablerat sig där, men jag är besviken över att regeringen inte gick in och försökte lösa frågan.

Fru talman! Herr Wirtén har frågat mig om jag i anslutning till den aviserade propositionen om nytt stålverk i Luleå är beredd att offentliggöra utredningsmaterialet eller på annat sätt ställa det till riksdagsgruppernas förfogande. I senaste konseljen beslöts att proposition med förslag om ett nytt stålverk i Luleå skall föreläggas riksdagen. I propositionen, som kommer att ligga på riksdagens bord inom de närmaste dagarna, ges en utförlig beskrivning av förutsättningarna för det planerade stålverket. Även stålverkets konsekvenser för sysselsättningen och samhällsutbyggnaden inom regionen och för den svenska stålindustrin behandlas. Det material i ärendet som har kommit in till departementet är delvis offentligt. De delar som av hänsyn till berörda företag har hemligstämplats är jag beredd att ställa till vederbörande riksdagsutskotts förfogande.

Fru talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på den här frågan. Det är naturligtvis inte min avsikt att i dag ta upp någon sakdebatt kring detta ur svensk synpunkt kolossala industriprojekt. Men man kan väl ändå tillåta sig att konstatera att av den debatt som hittills förts kring frågan framgår det tydligt att ekonomer och erfarna företagsledare är minst sagt oeniga om det riktiga i den 4-miljardersinvestering som regeringen väntas föreslå inom kort. Inom Statsföretags ledning är man tydligen också oenig. För egen del vill jag gärna deklarera att jag anser att grundtanken med projektet verkar riktig. Att förädla råvaror i stället för att sälja dem direkt bör vara riktigt, i all synnerhet om det ger sysselsättning i en landsdel där undersysselsättningen, i varje fall tidvis, varit mycket besvärande. Men självfallet är en sådan positiv grundinställning kringgärdad av en serie ”om”.

Motivet till min fråga, fru talman, är att jag tyckt att förutsättningarna för förberedelser till ett ställningstagande i den här frågan har varit sämre än vad vi är vana vid, när det gäller viktiga regeringsförslag. Nästan alla regeringsförslag föregås av en statlig utredning och en omfattande remissomgång, vilket ger basfakta för överväganden i god tid. Så är nu inte fallet vad gäller Stålverk 80. I och för sig, fru talman, finns naturligtvis utredningar, och visst har regeringen och Statsföretag funderat under åtminstone ett år på projektet. Men svårigheten består i att de utredningar som finns är hemliga i väsentliga delar. Får jag bara erinra statsrådet om vad NJA har gjort, vad Statsföretag och industridepartementet självt har gjort och vad man har uppdragit åt exempelvis företagsledare — Odelberg och andra — att presentera. Men detta är material som vi icke har haft tillgång till, och därför har jag ställt frågan om partikanslierna nu omedelbart kan få del av det här synnerligen viktiga materialet för att vi på ett rimligt sätt skall kunna pröva projektet. Det kan inte få vara som det sägs i slutet av inrikesministerns svar, att bara utskottet skall få ta del av materialet, utan det måste även gälla de olika partigrupperna.
Fru talman! De som representerar partigrupperna i utskottet får ju tillfälle att ta del även av det hemligstämplade materialet — det som av företagshänsyn inte kan bli föremål för publicering. Vi är självfallet intresserade av att ställa allt material till förfogande. Låt mig emellertid bara säga att om Statsföretag såsom koncern självt hade kunnat svara för finansieringen, så hade frågan inte ens behövt komma fram till riksdagen, utan då hade det kunnat fattas beslut inom Statsföretag. Vid den tidigare kontakten med Statsföretag gjordes klart att det här är en så omfattande investering att det krävs en extern finansiering. Därför har vi så att säga tagit över frågan, och nu flyttar vi över den till riksdagen. Men vi kan inte presentera materialet förrän vi har det samlat och färdigt. På torsdag hoppas jag kunna framlägga propositionen, och de flesta av de frågor som herr Wirtén ställde besvaras i propositionen. Det som kan finnas av oklarheter därutöver och det som är, som jag sade, hemligstämplat kommer att ställas till förfogande, men vi måste göra det över utskottet.
Fru talman! Självfallet skall vi med intresse ta del av det material som finns i propositionen. Men av vad industriministern nu har sagt framgår ganska tydligt att väsentliga delar av de frågor som jag menar måste bli belysta för att oppositionspartierna på ett rimligt sätt skall kunna ta ställning kommer att förbli hemliga, uppenbarligen också över den viktiga period för våra partier som motionstiden innebär. Vi kan inte ta del av det materialet förrän utskottsbehandlingen påbörjats, och det är, herr industriminister, mycket otillfredsställande. Jag hoppas ändå att den senare delen av min fråga till sist kan bli positivt besvarad här.
Fru talman! Bland de promemorior som herr Wirtén nämnde var den Tisdagen den på industridepartementets uppdrag av direktör Odelberg utarbetade 19 mars 1974 promemorian. Exempelvis denna kan herr Wirtén få i morgon, om herr Wirtén önskar det, liksom alla övriga riksdagsmän, för den är offentlig. Det är bara att vända sig till industridepartementet — alla de promemoskapande åtgärder rior som är offentliga kan vi ställa till förfogande redan i morgon. vid avveckling av Det är en något överraskande blygsamhet som herr Wirtén ådagalägger. CVV':s flygverkstad i Västerås Hade herr Wirtén vänt sig till departementet kunde vi ha ställt en del av materialet till förfogande i förväg — det vågar jag garantera. Men som sagt: Välkommen med en påringning, så skall vi sända en del av det material som i övrigt kommer till riksdagen.
Fru talman! Jag tackar för det beskedet. Jag har väl inte varit fullt så blygsam som industriministern vill göra gällande. Jag har försökt att via upplysningstjänsten få fram en del fakta i målet. Då har jag fått det beskedet i vad gäller NJA :s egna utredningar att mycket viktiga delar där är hemligstämplade liksom Statsföretags egna utredningar och de två viktiga utredningar som industridepartementet självt har gjort. Den ena gäller projektets inverkan på den svenska handelsbalansen, och den andra handlar om utrymmet på marknaden för ett nytt stålverks produkter. Dessa två utredningar, som jag betraktar som fundamentala för bedömningen av projektet, är hemligstämplade. Och är det så att industriministerns kommentar nu senast innebär att även det materialet kan ställas till förfogande för oss i de olika riksdagsgrupperna är jag naturligtvis tacksam.
Fru talman! Det huvudsakliga materialet inflyter i propositionen. Den kommer på torsdag. Jag kan inte gå längre, men vissa promemorior erbjuder jag mig att tillställa herr Wirtén i morgon. Ange bara önskemålen!
Fru talman! Jag tackar för det beskedet och skall återkomma rörande en sådan beställning.

Fru talman! Herr Fågelsbo har frågat arbetsmarknadsministern vilka åtgärder som kommer att vidtas för att underlätta sysselsättningssitua 83 tionen för dem som friställs i samband med att verksamheten vid CVV :s flygverkstad i Västerås avvecklas. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Den av 1968 års riksdag beslutade nedläggningen av den centrala flygverkstaden i Västerås har inneburit en minskning av antalet anställda från knappt 900 vid tiden för beslutet till ca 150 i dag. Den avveckling av den nuvarande verksamheten vid CVV som förenade fabriksverken beslutat om kommer inte att avslutas förrän omkring årsskiftet 1975-1976. Arbetet med planering av personalavvecklingen vid CVV kommer omedelbart att påbörjas och utföras i samarbete med personalorganisationerna, statens personalnämnd och länsarbetsnämnden. Huvuddelen av personalen kommer att erbjudas annan anställning inom FFV. Med hänsyn till den ganska långa tid som föreligger innan nedläggningen sker bör det finnas goda förutsättningar att på ett tillfredsställande sätt lösa uppkommande personalproblem.

Fru talman! Jag skall be att få tacka industriministern för att jag har fått min fråga besvarad. CVV, centrala flygverkstaden i Västerås, har haft en viss nådatid. Som vi hörde av statsrådets svar beslöt riksdagen 1968 om verkstadens nedläggning, och sedan dess har antalet anställda minskat så att de i dag uppgår till ca 150. Det är dessa 150 personer som det nu gäller. Västerås är en industristad, och vi hoppas att industrierna där skall kunna absorbera den arbetskraft som blir friställd genom nedläggningen. Det tror jag också kan gå för dem som arbetar i den egentliga industrin, alltså i verkstäderna, men på tjänstemannasidan blir det säkerligen mycket svårare. Vi har faktiskt en ganska stor arbetslöshet i Västerås i dag. Jag hörde i går att omkring 900 personer där saknar arbete. Statsrådet säger också i svaret att vi har ganska lång tid på oss, nästan två år, och därför räknar industriministern med att det skall bli möjligt att bereda de berörda människorna sysselsättning. Jag vill emellertid i detta sammanhang ställa två försynta frågor till industriministern: 1. Finns det inga möjligheter att beslutet om nedläggningen av CVV kommer att tas upp till omprövning? 2. Om så inte är fallet, anser sig industriministern då kunna medverka till att CVV:s lokaler kommer till användning för annan industriell verksamhet?
Fru talman! Jag vill erinra om att det beslut som fattades 1968 föranleddes av en mycket grundlig utredning om centrala flygverkstaden och underhållsarbetet inom försvaret. Den utredningen lade fram förslag om en avveckling av CVV, och det framlades också en proposition om det. Statsutskottet, som behandlade ärendet, kom sedan inte heller till något annat resultat, och riksdagen beslöt om nedläggningen 1968.

FFV fullföljer alltså riksdagsbeslutet, och regeringen kan inte finna att det sedan 1968 inträffat någonting som kan ge anledning till en ändring av beslutet. Tvärtom har riksdagen på Kungl. Maj:ts förslag dragit ned försvarskostnaderna ytterligare. Jag kan därför inte ge herr Fågelsbo den upplysningen att vi tänker begära en omprövning. Däremot är jag beredd att söka medverka till att de lokaler som blir friställda om möjligt kommer till fullgod användning för ny sysselsättning.
Fru talman! Jag ber bara att få säga tack till industriministern för det sista han sade, nämligen att han är beredd att medverka till att de lokaler som troligen blir lediga från årsskiftet 1975-1976 verkligen skall användas till annan produktion och andra arbetsmöjligheter.

Fru talman! Herr Lorentzon har frågat mig om jag tänker föreslå åtgärder som ger de anställdas representanter i bolagsstyrelser ökat inflytande i frågor rörande företagsnedläggelser och företagsöverlåtelser och om jag avser att föreslå åtgärder som förhindrar försäljning av företag till utländska multinationella företag. Herr Olof Johansson i Stockholm har frågat om jag vill lämna en redogörelse för vilka åtgärder som vidtagits och planeras i syfte att bryta eller minska det svenska beroendet av de multinationella oljeföretagen och vilka principer jag anser bör vara vägledande vid användning av näringspolitiska åtgärder för att minska beroendet av utlandsdominerade multinationella företag i allmänhet på områden med stor betydelse för sysselsättning, produktion och försörjning. Herr Johansson har vidare frågat vilken samlad bild det arbete ger som arbetsgruppen rörande multinationella företag hittills utfört för att identifiera brister i det nuvarande informationsunderlaget om dessa företag och vilka åtgärder som planeras för att förbättra informationen. Herr Svensson i Malmö har frågat om regeringen dels är beredd att låta staten ta över den privata oljehanteringen i Sverige, upprätta egna direkta förhandlingskanaler med de oljeproducerande länderna och skapa en egen transportapparat, dels har planer för att på sikt omstrukturera produktionslivet i riktning mot mindre energikrävande produktion och mindre energislukande tillverkningsoch distributionsprocesser, dels har någon beroende av multinationella företag, konkret plan för överföring i stor skala av transporttjänster från privatbilism till kollektivtrafik. Jag besvarar interpellationerna i ett sammanhang. Vi har sedan snart ett år tillbaka en försöksverksamhet med styrelserepresentanter för de anställda i de större företagens styrelser. I lagen om styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar sägs bl.a. att arbetstagarledamot i styrelse har samma ställning som övriga styrelsemedlemmar. Bland de vanligen förekommande uppgifter som en företagsstyrelse har att ta ställning till eller att besluta i kan nämnas större investeringsbeslut, upptagande av större lån eller annan finansiering, större personalförändringar — exempelvis inskränkningar — samt frågor rörande den allmänna inriktningen av företagets verksamhet. Detta innebär att beslut i fråga om nedläggning av företag eller del av företag hör till de frågor som bör underställas styrelsen. I själva verket torde det normalt vara styrelsen som fattar ett sådant beslut. Aktieägarnas rätt att fritt förfoga över sina aktier i ett företag ifrågasätts — med vissa speciella undantag — inte i lagstiftningen. Att aktier fritt kan köpas respektive säljas är — så länge det rör sig om mindre poster — enligt min uppfattning en riktig princip. När köp respektive försäljning avser större poster, exempelvis vid överlåtelse av företag, måste man emellertid ställa sig mera tveksam. I ett sådant fall är det inte enbart aktieägarnas intressen som berörs utan också många gånger de anställdas. En företagsöverlåtelse medför inte sällan förändringar i företagets verksamhet så att de anställdas situation påverkas. Därför är jag av den principiella uppfattningen att styrelsen i det företag som köps upp och därigenom också de anställdas representanter i denna styrelse — även om det inte föreligger någon laglig skyldighet — bör informeras och beredas tillfälle att yttra sig över en överlåtelse innan den går i verkställighet. Om de anställdas representanter ställs utanför en sådan diskussion, strider det klart mot andan i lagen om styrelserepresentation för de anställda. Styrelsens arbete och uppgifter regleras inte särskilt detaljerat i aktiebolagslagen. Med hänsyn härtill skulle man kunna diskutera en ändring av aktiebolagslagen för att få fram en obligatorisk styrelsebehandling av företagsöverlåtelser. En ändring begränsad enbart till detta skulle emellertid medföra vissa praktiska problem. För att öka de anställdas och även samhällets inflytande vid företagsöverlåtelser bör man enligt min mening i stället pröva andra vägar. En sådan väg är någon form av övervakning eller kontroll av fusioner i kombination med anmälan från köpare och säljare i samband med en överlåtelse. Frågan om införande av en dylik övervakning och kontroll utreds för närvarande inom justitiedepartementet. Med en sådan ordning skulle såväl de anställda som samhället få tillfälle att i förväg syna de villkor på vilka en överlåtelse skall ske från sina respektive utgångspunkter. Vad jag hittills sagt gäller generellt om företagsöverlåtelser. När det gäller förvärv som görs av utlänning eller utländskt företag har vi redan betydande kontrollmöjligheter. Det stora flertalet svenska aktiebolag har nämligen i sin bolagsord ning ett s.k. utlänningsförbehåll, som inte får tas bort utan tillstånd av Kungl. Maj:t. Därigenom har vi möjlighet att förhindra att företag, vars fortvaro i svensk ägo är önskvärd från samhälleliga synpunkter, säljs till utländska intressen. Den nuvarande lagstiftningen är emellertid inte tillfredsställande till följd av att en rad företag, som nämnts, saknar utlänningsförbehåll i bolagsordningen. Den utredning som tillsattes i höstas för att se över lagstiftningen rörande utländska övertaganden av svenska företag har därför bl.a. i uppgift att skapa möjligheter för en bättre kontroll av utländska företags uppköp av svenska företag. En utökad fusionskontroll kan dessutom ge samhället och de anställda det rådrum som i dag ofta saknas före prövningen av ett ärende som rör borttagande av utlänningsförbehållet. Herr Olof Johansson i Stockholm har i sin interpellation om minskat beroende av multinationella oljeföretag bl.a. efterlyst åtgärder för att minska vårt beroende av de multinationella företagen i allmänhet och oljeföretagen i synnerhet. När det gäller de mera kortsiktiga oljeförsörjningsfrågorna har handelsministern vid ett flertal tillfällen redovisat regeringens syn på dessa frågor, bl.a. i ett svar på en enkel fråga till herr Hermansson den 13 december 1973. Jag hänvisar till detta svar. När det gäller de långsiktiga oljeförsörjningsfrågorna har jag tidigare i dag redovisat min syn på dessa och kommer att göra det ytterligare i svaret på en interpellation av herr Palm. Jag anser att samhället bör ha ett fastare grepp om oljeförsörjningen. Staten är direkt engagerad i projektering av ett nytt raffinaderi. Även inom prospekteringsområdet vidtas åtgärder. Möjligheterna att mer långsiktigt trygga landets försörjning av olja genom direkta förbindelser med oljeproducerande länder undersöks också. Jag anser att det är de här vägarna vi i första hand bör pröva för att klara den långsiktiga oljeförsörjningen. Mot denna bakgrund är ett förstatligande av oljehanteringen och oljetransporterna inte aktuell. Jag har härmed besvarat herr Svenssons i Malmö fråga om regeringen är beredd att låta staten ta över oljehanteringen i Sverige. Herr Johanssons fråga angående åtgärder för att minska beroendet av multinationella företag i allmänhet har jag delvis berört i svaret till herr Lorentzon, men jag vill gärna göra ett tillägg. I vissa fall — exempelvis när det gäller att införa ny och/eller bättre teknik — får vi acceptera att utländska multinationella företag går in som intressenter även i större svenska företag. Principen bör då vara att samhället skaffar sig sådan insyn i och kontroll över dessa företags verksamhet att så långt det är möjligt garantier skapas för att företagen inte agerar mot de anställdas och samhällets intressen. Detta gäller exempelvis i frågor som rör det fackliga arbetet, i prisfrågor, i skattehänseende m.m. Den utredning som jag tidigare refererade till och som nu ser Över lagstiftningen rörande utländska köp av svenska företag har även till uppgift att finna former för en sådan övervakning och kontroll av de utlandsägda företagens verksamhet här i landet. I vissa fall kan det vara befogat att samhället skaffar sig den nödvändiga insynen genom en representant i styrelsen. Herr Johansson har också ställt frågan om vilken bild det arbete som beroende av multinationella företag, arbetsgruppen rörande multinationella företag hittills utfört för att identifiera brister i det nuvarande informationsunderlaget ger om dessa företag och vilka åtgärder som planeras för att förbättra informationen. Arbetsgruppen för multinationella företag har hittills medverkat vid utformningen av direktiven till utredningen om utländska övertaganden av svenska företag. Gruppen har också deltagit i utarbetandet av den nyligen framlagda departementspromemorian , i vilken föreslås att svenska företags direkta investeringar utomlands bör prövas även utifrån deras betydelse för sysselsättning och industriell utveckling i Sverige. Arbetsgruppen ämnar härnäst bl.a. branschvis söka samla företagsledare och representanter för fackliga organisationer för att förbättra informationsunderlaget om de internationellt verksamma företagen och den specifika situationen i enskilda branscher. Herr Svenssons i Malmö interpellation innehåller, förutom frågan om statligt övertagande av den privata oljehanteringen i Sverige, även frågor om regeringen har några planer på att dels omstrukturera produktionen mot mindre energikrävande processer, dels överföra transporttjänster i stor skala från privatbilism till kollektiv trafik. Låt mig först säga att frågan om effektivare energianvändning — inte bara i industrin utan över huvud taget — hör till de väsentligaste inom energipolitiken. Det pågående utredningsarbetet på energiområdet inbegriper även denna fråga. Underlag för några regeringsbeslut rörande industrisektorn finns inte ännu. Jag vill emellertid framhålla att de stora oljeprishöjningarna i sig själva innebär en kraftig stimulans för mindre energikrävande produktion och produktionsprocesser. Vad slutligen beträffar fördelningen av transporttjänster mellan privatbilism och kollektivtrafik har kommunikationsministern i olika sammanhang redovisat regeringens syn på dessa ting. Jag vill bara erinra om det intensiva utredningsarbete som pågår på det trafikpolitiska området. Trafikplaneringsutredningen, kollektivtrafikutredningen samt den nyligen tillsatta utredningen om regionala trafikrabatter kommer på sikt att förbättra underlaget för den framtida avvägningen mellan privatbilism och kollektivtrafik.

Fru talman! Jag vill tacka industriministern för svaret. Det finns i svaret flera hänvisningar till svar som har givits tidigare i riksdagen: man har sammanbakat tre interpellationer och dessutom, skulle jag vilja tillägga, finns huvuddelen av det jag egentligen efterlyste i svaret till herr Palm. Jag skall ändå försöka klara av den här diskussionen på ett någorlunda hyfsat sätt och försöka undvika att gå in på herr Palms område, även om jag naturligtvis inte kan göra det konsekvent. Så mycket substantiellt finns det alltså inte i industriministerns svar till mig, men jag upprepar att en hel del finns i svaret till herr Palm. Jag tycker att det finns anledning att efter ransoneringsperiodens och den s.k. oljekrisens slut se litet på vilka lärdomar man kan dra av det som inträffat. Det är alldeles klart att vi fick ett mycket tydligt och mycket pedagogiskt exempel på vilken beroendeställning vi egentligen befinner oss i i förhållande till vissa multinationella företag. Det vore bra om vi lärde oss något av detta. Jag tror inte att debatten om de multinationella företagen vinner på att vi generaliserar för mycket inom detta område. Men samtidigt skall vi inte försöka ”vifta bort” hela denna diskussion om beroendet av de multinationella företagen och säga att den debatten är felaktig och fel riktad. Det är bl.a. därför jag framställt min interpellation. Vi har vidare kunnat konstatera att inom vissa branscher — där finns petrokemin med som ett väsentligt exempel — är koncentrationsgraden sådan att vi är starkt beroende av ett fåtal företag. Vår sårbarhet har ingen kunnat ta miste på under de gångna månaderna. Vi är för närvarande, vilket också konstateras i ett av interpellationssvaren, till 75 procent beroende av importerad olja för vår energiförsörjning. Vi måste, säger industriministern, räkna med att olja även under de närmaste 20—30 åren kommer att spela en dominerande roll för vår energiförsörjning. Självförädlingsandelen för olika oljeprodukter ligger oftare under än över 50 procent. Därutöver har vi således de multinationella företagen. Hela denna beroendesituation ställer egentligen orimliga krav på en försörjningsberedskap som är värd namnet. Därför finns det anledning att verkligen ta den s.k. oljekrisens varningar på allvar och långsiktigt försöka komma ur detta beroende. Situationen på oljemarknaden ger emellertid inte hela bilden av vårt beroende av multinationella företag, och jag beklagar att industriministern över huvud taget inte har besvarat frågan i den punkten i min interpellation. Han går inte utöver energisektorn i någon del av sitt svar. Jag menar för min del att det finns sektorer i det svenska samhället där vi är beroende av utifrån kommande råvaror och där vi i framtiden kan råka ut för problem som liknar dem som vi har haft på oljans område. Jag behöver inte nämna några speciella sådana sektorer. Även en del av produktionen av från strategisk synpunkt viktiga förädlade varor behärskas av multinationella företag i vårt land. Uppriktigt sagt vet vi väl inte exakt hurudan bilden är på detta område. Mot den bakgrunden är det positivt att statistiska centralbyrån har börjat försöka kartlägga detta. En rapport lär komma inom tre fyra veckor, och då får vi se vad den innehåller. En rapport om de multinationella företagens betydelse branschvis i Sverige kom ju i maj förra året. Frågan hur vi skall försöka komma ur detta beroende ser jag på följande sätt. Viktigt är naturligtvis att vi på olika sätt försöker dämpa efterfrågan på oljeprodukter. Lyckas vi inte någorlunda med det, försämras allvarligt våra möjligheter att minska beroendet. Därför är det beklagligt att man inte i energiprognosutredningen tar itu med t.ex. undersökningen av nolltillväxtalternativet när det gäller energi och även något minskningsalternativ. Det skulle kunna ge de informationer som vi måste ha för att kunna styra rätt framöver. En annan viktig linje i detta sammanhang är de alternativa energikällorna. Jag tycker nog — jag skall inte diskutera detta i detalj — att svaret till herr Palm beträffande de inhemska alternativa energiråvarorna präglas av en för pessimistisk syn. Dessa råvaror måste finnas med i bilden som något väsentligt för att minska beroendet. beroende av multinationella företag, Så har vi etablerandet av konkurrerande verksamhet på olika plan. Det kan gälla bilaterala avtal, och det är bra att regeringen tar itu med den uppgiften. Det är viktigt att understryka att vi om möjligt bör sprida dessa bilaterala avtal så att vi inte blir ensidigt beroende av ett fåtal länder eller en ländergrupp. Detsamma gäller naturligtvis raffinaderiutbyggnaden, som har direkt och nära samband med råoljeanskaffningen. Där är planer på gång, men jag skall inte ge mig in i den diskussionen — den berörs mest i svaret till herr Palm. Jag tror också att det är viktigt att vi som nation satsar på prospektering där sådan är möjlig. Övergångsvis kan den ge ett tillskott. Och självklart bör vi så småningom försöka få hyfsade avtal också med länder i vår närhet — jag tänker främst på den norska oljan. Därutöver är frågan vilken kontroll man kan använda när det gäller de existerande multinationella företagen. Insyn är naturligtvis ett sätt, men det räcker inte långt i sammanhanget. Industriministern nämner det som en möjlighet i svaret till mig. Jag hälsar med tillfredsställelse, allmänt sett, det svar som egentligen är riktat till herr Lorentzon, nämligen att en fusionskontroll övervägs. Jag skulle i och för sig kunna tänka mig även andra modeller, men varför inte denna om den är den praktiskt mest lättillgängliga. En annan väg skulle kunna vara förlust av rösträtten för aktier, när man inte uppfyller sina skyldigheter i förhållande till samhället eller i förhållande till de anställda. När det gäller oljebranschen är det väl klart att staten har möjligheter att gå in någonstans i kedjan från råvarukälla till konsument och därmed öka sin kontroll över hela kedjan. Det skulle vara intressant att höra industriministern utveckla något av sina tankegångar kring detta. Det betecknande för de multinationella oljeföretagen är ju deras starka vertikala integration — just detta att man har lagt beslag på alla länkarna i den här kedjan från råvara till konsument. Genom att bryta in på något ställe här finns det naturligtvis möjligheter till en starkare statlig kontroll. Vad som där kan diskuteras — och har diskuterats — är någon form av inköpsmonopol eller inköpsorganisation i statlig regi, eventuellt i samarbete med de producentoch konsumentkooperativa företagen i branschen. Jag tror att sådana lösningar bland andra måste övervägas för att man bättre skall kunna kontrollera de multinationella oljeföretagen. Jag tror personligen inte mycket på ett förstatligande. Det är bara ett sätt att i onödan slänga ut pengar. Jag tror att den principiella metod som jag här nämnt kan vara lika effektiv. Och det skulle som sagt vara intressant att höra industriministerns kommentar till den tanken. Den saken har industriministern inte utvecklat särskilt mycket. Det finns naturligtvis mycket i svaret till herr Palm som det skulle finnas anledning att kommentera. Jag skall direkt bara ta upp en sak, nämligen det som mest berör min interpellation. I svaret heter det: ”Händelserna under vintern har aktualiserat frågan om de stora oljebolagens roll i oljeförsörjningen. Studier därom pågår eller förbereds i olika nationella och internationella organ. Jag har erfarit av handelsministern att resultaten härav och det kompletterande material som tas fram på svensk sida kommer att redovisas så snart arbetet avslutats.” Det är självklart att vi här måste söka internationella kontakter för att den vägen försöka få fram något av sanningen i den här s.k. oljekrisen. Jag tror inte att utgångsläget är särskilt bra för att få fram den sanningen, men det skadar ju inte att man försöker, och skall man försöka skall man göra det på det internationella planet. De senatsförhör som ägt rum i USA =— jag har tittat litet grand i protokollen från dessa förhör — visar med vilken smidighet som ”systrarna” på det oljepolitiska fältet svängt sig ur de olika frågorna och hur litet av svar som den amerikanska senaten lyckats framtvinga i förhören. Skulle man inte lyckas på detta område, stärker det ytterligare argumenten för att på det nationella planet vidta direkt kontrollerande åtgärder. — Detta sagt som en kommentar till en passus i svaret till herr Palm. Industriministern säger i svaret till mig att samhället bör skaffa sig ”sådan insyn i och kontroll över dessa företags” — alltså de multinationella företagens — ”verksamhet att så långt det är möjligt garantier skapas för att företagen inte agerar mot de anställdas och samhällets intressen. Detta gäller exempelvis i frågor som rör det fackliga arbetet, i prisfrågor, i skattehänseende m.m.” Jag vill understryka vikten av att samhället stöder de fackliga organisationerna i deras strävanden att bevaka sina intressen på det internationella området. Det är en av de verkligt väsentliga möjligheterna att komma till rätta med problemen, och här befinner sig de fackliga organisationerna i dag oftast i underläge därför att de inte har kommit så långt i styrka när det gäller internationell organisation. Naturligtvis skall vi också arbeta med priskontrollvapnet. Sedan nämns också skatterna, och det är ett särskilt dystert kapitel på det här området. Det har diskuterats många gånger i riksdagen men det har inte hänt så mycket. Jag skall inte gå vidare in på detta, men det nämndes också i den debatt som fördes den 13 december i fjol mellan handelsministern och herr Hermansson. Jag skulle önska att vi äntligen fick besked om vilka vägar man egentligen kan tänka sig när det gäller att få ordning på skattesidan för de multinationella företagen, inte minst oljeföretagen. De multinationella företagen måste helt enkelt hindras från att utnyttja sin särställning genom att frångå den praxis som gäller här i landet bl.a. på den svenska arbetsmarknaden. Det måste vara huvudmålet för statens stödinsatser till exempelvis de fackliga organisationerna och för de kontrollåtgärder som man vidtar.

Har vi en industrisektor där de multinationella företagen, särskilt de utlandsägda, dominerar så behöver de var för sig inte göra något som strider mot den enskildes eller samhällets intressen — för att anknyta till det tidigare citatet ur industriministerns svar — men tillsammans utgör de en risk. Beroendet av utländska intressen, dvs. för försörjningsberedskapen, och beroende av multinationella företag, även den ekonomiska politiken påverkas utan att ett enskilt multinationellt företag direkt verkat mot samhällets intressen. Det kan ske genom helt normala kapitalöverföringar eller på annat sätt. Till sist har vi de potentiella riskerna med en koncentration inom en och samma bransch som utgör ett direkt hot i krissituationer, som vi då aldrig kan riktigt förebygga. Till detta bör också läggas att de multinationella företagen definitivt är en av de många krafter som verkar för en stark koncentration i det svenska samhället, och det är också ett skäl till att försöka hålla en bättre kontroll över deras verksamhet. Det är ju ingen hemlighet att de multinationella företagen finns främst i våra koncentrationsorter, och därmed har de också ett regionalpolitiskt intresse.

Fru talman! Det senaste året har gett folkopinionen drastiska lektioner när det gäller energioch råvaruhushållningen. Det nuvarande produktionssättets anarki och desorganisation framstod i blixtljus. Glömda varningar från ansvariga forskare fick ny aktualitet. Den naiva, amerikaniserade framstegstron, som dominerat det ekonomiska tänkandet, fick en knäck. Nu, kort tid efteråt, är det märkligt att se hur litet intryck detta gjort på det svenska samhällets centrala maktgrupper, de stora kapitalägarna, den teknokratiska byråkratin, de ledande politikerna. Och det är förståeligt. Den drastiska lektionen satte ett helt produktionssätt under grundläggande kritik. Och i sådana lägen reagerar de etablerade maktgrupperna inte som folk i allmänhet. En vanlig människa, som snubblar på en tröskel, lär sig att i fortsättningen lyfta fötterna. Men de som fruktar nya tankar säger i stället att det inte finns fler trösklar. Ett typiskt exempel på detta är oljehanteringen. Alla har sett hur de internationella oljemonopolen manipulerade med priserna. Alla har upplevt hur de vilseledde myndigheter och allmänhet. Alla har fått höra om de mystiska rörelserna från den internationella oljeflottan, samtidigt som det påstods att olja inte fanns att tillgå. Den svenska regeringen har själv offentligt måst erkänna att den fördes bakom ljuset, att den inte hade några alternativa informationer att lita till utom oljebolagens. Och vad drar den för slutsatser? Herr Rune Johansson ger i dag återigen svaret, att oljemonopolen skall sitta i orubbat bo. Vi skall stå i samma förvirrade och passiva situation nästa gång en verklig eller manipulerad knapphet uppstår. Regeringen skall trygga sig till de privata oljejättarna. Socialdemokratins tysta pakt med det rådande ekonomiska systemet, dess strävan att undvika varje rubbning av privatkapitalets makt, dess benägenhet att hålla sig väl med EG-intressena väger tyngre än det uppenbara behovet att bryta oljebaronernas manipulerande med det svenska folkets och arbetarklassens intressen. Industriministern medger att direkta kontakter med oljeproducerande länder och statlig medverkan i raffinaderiutbyggnad är de vägar man skall gå. Men hur skall sådana vägar kunna utnyttjas med verkliga resultat, om transportsystem och hantering av olja ligger kvar i händerna på brittiska och amerikanska multijättar? Och vad kan man sätta emot, om det uppstår en intressekollision mellan oljejättarna och regeringen? I andra länder — borgerliga länder som Västtskland och USA — förs även på officiella nivåer en skarpt kritisk debatt mot oljebolagens manipulationer. Vad har skett på officiellt håll i Sverige? Inga undersökningar av bolagens politik, om deras felaktiga informationer, av deras enorma vinstökningar som de fått utan minsta prestation. Ingen statlig kommission granskar vad som hänt, ingen håller offentliga förhör med bolagens ansvariga. Förutom från vänsterpartiet kommunisterna kommer det inte ens någon politiskt förankrad kritik mot oljebolagen. Tydligare kan ledningen för ett stort arbetarparti inte manifestera sin bundenhet till de stora finansintressena. Regeringen är i detta avseende borgerligare än den amerikanska kongressen. Regeringen går t.o.m. så långt att den låter sin utrikesminister uttala sin tillfredsställelse över Nixonregeringens hot mot arabländerna — som om det var där problemet låg och icke i maktstrukturen inom oljehanteringen. När knappheten hotade satte regeringen in ett ransoneringssystem. Dess konkreta utformning må kritiseras, men att sådana åtgärder i och för sig var välmotiverade råder ingen tvekan om. Man byggde upp fördelningsmekanismer, man anställde folk. Krisläget fick människorna att i stor utsträckning börja tänka om. Det fanns ute bland folk en positiv och riktig medvetenhet om att något måste göras, att man inte kunde fortsätta det ohämmade förbrukningsraseriet. Den korta tid restriktionerna varade visade också att det i stort sett gick bra att undvara onödig bilism, strålkastarbelysning i städerna och ljusreklam. Gatorna blev uthärdligare, och kollektivtrafikens överlägsenhet ur samhällsekonomisk synpunkt började gå upp för folk. Det var en riktig väg. Men vad gjorde regeringen sedan? Tänkte man på nästa knapphetssituation? Grep man tillfället, understödde man förändringarna i folks tänkande? Nej, så fort den värsta fasen var över, släppte man plötsligt alla restriktioner. Man trappade inte ner dem gradvis, man behöll inte restriktionerna mot sådant som även i framtiden var umbärligt. Man bar privatbilismen i gullstol tillbaka till dess gamla position. Man lät tillfället att slå ett rejält slag för kollektivtrafiken gå sig ur händerna. I stället hänvisar man nu till sittande utredningar, om vars resultat ingen vet något, i väntan på vilka ytterligare järnvägslinjer som kommer att läggas ner och vilka ytterligare prishöjningar på kollektivtrafiken som kommer att genomföras. Regeringen varken kan eller vågar visa handlingskraft och ansvar inför framtiden. Dess beteende speglar inte ett arbetarpartis långsiktiga strävan utan blott en valapparats opportunism. På allt fler håll, också inom Rune Johanssons eget parti, stiger krav på en långsiktig inriktning och anpassning av produktionen till den framtida resursknappheten. I ett så utpräglat kapitalistiskt land som Japan förs denna diskussion med stor livlighet. I Sverige pågår visserligen utredningar av frågan. Jag råkar själv representera mitt parti i en sådan utredning. Men uppenbart är att sådana utredningar måste koncentrera sig till teoretiska och praktiskt-tekniska sidor av problemen. De kan inte ta upp grundläggande politiska frågor som sammanhänger med maktstrukturen, kapitalet och produktionen eller med samhälleliga ideologier. Ledningen för ett arbetarparti kan inte lämna över arbetarrörelsens historiska beroende av multinationella företag, mission åt expertutredningar. Skall den bli något annat än ett bihang till det rådande maktsystemet måste den ha en självständig, styrande ideologi och en beredskap att ta itu med frågans maktpolitiska sida. Rune Johansson väntar sig väl inte att energiprognosutredningen skall börja diskutera vilken politisk maktstruktur och vilket produktionssätt som bäst kan uppnå en planmässig och ansvarsfull hushållning med energi och råvaror? Han väntar sig väl inte att den industri, som i åratal predikat den naiva tillväxtfilosofin och som tagit in alltmer energi och spytt ut alltmer avfall, plötsligt skall börja bete sig annorlunda av sig själv eller ge regeringen underlag för avgörande ingripanden i produktionsinriktningen? Rune Johansson antyder i svaret att oljeprishöjningarna skulle stimulera till bättre hushållning och energisnålare produktionsinriktning. Det är ett något märkligt resonemang och en säregen tilltro till spekulationsprisernas välsignelse. Prishöjningarna i produktionsledet blir i år av allt att döma betydligt högre än förut, nya hyreshöjningar signaleras. Så länge industrin kan kompensera sig genom prishöjningar är knappast någon stimulans att vänta i fråga om spontan övergång till annan produktionsinriktning. Kärnan i hela problemet är att regeringen varken vill eller anser sig kunna ifrågasätta den rådande ekonomiska strukturen. Man följer i stort sett viljelöst med i dess manövrer och i dess självgenererande slöseri. Man har ingen kontroll och man räds att skaffa sig den. Därför vill man inte se det absurda i återgången till en ohämmad privatbilism. Därför vill man inte ifrågasätta byggandet av Öresundsbron. Därför vill man inte se det faktum i ögonen att länder med planekonomi gått i stort sett helt oberörda genom oljekrisen. Därför vågar man inte ta en politisk ställning som innebär något annat än ett fortsatt stegrat energiintag i produktionen med 4,7 procent per år. Därför skjuter man undan problemen till utredningar i stället för att mobilisera hela arbetarrörelsen i strid mot ett system som håller på att överleva sig självt och som inte klarar framtidsproblemen på grund av sin felaktiga maktfördelning, sin anarki och sitt vinstbegär. Om man i dag hade gripit sig an dessa problem på ett beslutsamt sätt hade förutsättningarna att möta nästa akuta krisläge blivit annorlunda och bättre. Främst hade man haft en politisk och ideologisk beredskap bland de breda folklagren som varit värdefull. Arbetarrörelsens organisatoriska kraft och den nya generationens beredvillighet att bygga något nytt, något som frigjorts från den vulgära kvantitativa tillväxtfilosofin och från profittänkandet, hade fått en annan styrka. Men det hade naturligtvis medfört sina risker för regeringen. Anpassningen till oljemonopolen, hälftenbruket med nationell och internationell storfinans inom atomindustrin hade satts i fråga. Och regeringsledamöter som allt oftare hjälper storkapitalet att fusionera hade varit tvungna att fundera över vad socialismen var för något. Och det tycks för dem vara mer skrämmande än något annat här på jorden.

Fru talman! Jag tackar industriministern för svaret på min interpellation. Orsaken till att denna interpellation blev ställd var den beramade försäljningen av Emmaboda glasverk till ett utländskt multinationellt företag. I den försäljningen ingick ca 700 anställda, som inte hade en aning om affärstransaktionen. Enligt svensk lag skulle frågan ha underställts bolagsstyrelsen, där de anställda var representerade. Så skedde dock inte. Åtskilliga spaltmeter har skrivits i den svenska pressen om försäljningen av Emmaboda glasverk. Helt bakom ryggen på de anställda och deras representanter i styrelsen skedde försäljningen. Styrelserepresentationen för de anställda var alltså i detta sammanhang ingenting värd. Att de anställda när de fick vetskap om försäljningen var minst sagt besvikna är ingenting förvånansvärt, efter allt det myckna talet om den genomgripande reformen gällande de anställdas styrelserepresentation.

Försäljning av fabriker här i landet till multinationella företag har som bekant tidigare skett med den svenska regeringens direkta medverkan och även med statligt ekonomiskt stöd. Vad som har skett i fallet Emmaboda är ingenting nytt. Det är inte första gången som de anställdas representanter i bolagsstyrelserna helt ställts åt sidan. För de anställda livsviktiga beslut har fattats, men deras representanter har hållits utanför, trots att svensk lag säger annorlunda.

Det dyra och påkostade bokverket Emmaboda i våra hjärtan, som troligen helt finansierats av Jan Åfors, var ett annat uttryck för denna folklighet. Men så inträffar det att denna privata kapitalägare anser sig ha möjlighet att göra en bra affär, även om det gäller att sälja företaget och de anställda till ett multinationellt företag. Då försvinner plötsligt det folkliga, och då går det för sig att bryta mot gällande lagar och överenskommelser. Då flyger företagsdemokratin all världens väg, och de anställdas medinflytande, som direktören tidigare talat så varmt för, existerar inte längre. Att det gäller 700 anställda och deras familjer, ja, en hel bygds framtida öde, spelar i detta fall ingen som helst roll. Den för honom personligen goda affären får bli helt avgörande: Allenarådande står det privata vinstbegäret, som i fallet Emmaboda glasverk. Sådan är kapitalismen. Det var alltså ingen tillfällighet ått utgången beroende av multinationella företag, blev sådan i fallet Emmaboda glasverk. Här, som i det enskilda näringslivet i övrigt, är det privata vinstbegäret den avgörande ledstjärnan. I den förhållandevis lilla kommunen Emmaboda är numera hälften av de yrkesverksamma anställda hos utländska multinationella företag. Besluten om vad som skall ske i Emmaboda i Småland tas numera i Paris och i Bryssel. Emmaboda glasverk är kommunens näst största industri. Störst är Stenberg-Flygt AB, som tillverkar pumpar och sysselsätter omkring 800 personer. Försäljningen av detta svenska företag till det multinationella företaget ITT gick i stort sett till på samma sätt som försäljningen av Emmaboda glasverk. Att de anställda är oroliga för sin framtid är ju förklarligt. De litar inte på att ett multinationellt företag av den typ som det här är fråga om lägger sina investeringar i just Emmaboda. En nedläggning kan bli följden, varvid investeringarna förläggs någon annanstans ute i världen. Inför antagandet av lagen om styrelserepresentation för de anställda förklarade vänsterpartiet kommunisterna att denna lag inte skulle komma att ge de anställda något egentligt inflytande. Vi skulle dock ha anklagats för verkliga överdrifter om vi den gången hade påstått att kapitalägare skulle komma att nonchalera lagen och sätta de anställdas representanter helt åt sidan då avgörande beslut skulle fattas, exempelvis om försäljning av hela företag. Ännu värre kritik skulle ha riktats mot oss, om vi den gången hade anklagat regeringen för att även den skulle våldföra sig på lagen, vilket skedde i fallet Eurocs köp av Gullhögens bruk. Även där skedde försäljningen av företaget bakom ryggen på de anställdas representant i styrelsen. Regeringen var informerad på förhand, men den ansåg tydligen inte att de anställda skulle informeras och att lagens anda skulle vara avgörande. Kritiken har som bekant varit hård mot att regeringen inte stoppade den affären. Men, herr statsråd, om det nu förhåller sig så, att en privat kapitalägare i egenskap av aktieägare enligt lagen har möjlighet att genomföra företagsförsäljning utan att informera de anställda, borde då inte företagsnämndsavtalet träda till och ägaren vara skyldig att rådgöra med de anställda i egenskap av direktör i företaget? Inte heller detta har skett. Min fråga i interpellationen, om industriministern tänker föreslå åtgärder som ger de anställdas representanter i bolagsstyrelser ökat inflytande i frågor rörande företagsnedläggningar och företagsöverlåtelser, går statsrådet egentligen förbi. Något verkligt svar kan jag inte upptäcka. Statsrådet säger att ”arbetstagarledamot i styrelse har samma ställning som övriga styrelsemedlemmar” och att detta ”innebär att beslut i fråga om nedläggning av företag eller del av företag hör till de frågor som bör underställas styrelsen”. Om så inte sker, ”strider det klart mot andan i lagen om styrelserepresentation för de anställda”. Denna förklaring låter rätt gummiartad, men lagen skall alltså tolkas på det sättet. Då inställer sig omedelbart frågan, varför företagsnämndsavtalet och styrelserepresentationen haussades upp som genomgripande reformer när det gällde medbestämmanderätt i företagen. Det talades t.o.m. om att nu var den tid slut då demokratin stannade utanför fabriksportarna. Hur många studiecirklar och fackliga möten genomfördes inte i detta land där det redogjordes för dessa reformer som någonting verkligt stort? ABF:s engagemang är inte att förglömma när man skulle popularisera dessa reformer, som då det verkligen gällde var till intet förpliktande. Den nya styrelserepresentationen ter sig meningslös mot bakgrunden av vad som exempelvis skedde vid försäljningen av Emmaboda glasverk. Statsrådet medger i sitt interpellationssvar att den gällande lagstiftningen inte är tillfredsställande och nämner att man i justitiedepartementet utreder frågan om övervakning och kontroll i fall som här är aktuella. Han förutskickar en ordning som skulle ge de anställda och även samhället möjligheter att i förväg syna villkoren för en företagsöverlåtelse. Gällande lag är alltså inte till fyllest. På fråga nr 2 i min interpellation, om statsrådet avser att föreslå åtgärder som förhindrar försäljning av företag till utländska multinationella företag, ges heller inget direkt svar. Eller skall svaret tolkas så, att regeringen inte tänker slå in på denna väg? I svaret till herr Olof Johansson i Stockholm säger industriministern bl.a. att vi får ”acceptera att utländska multinationella företag går in som intressenter även i större svenska företag” när det gäller att ”införa ny och/eller bättre teknik”. Men hur vet man detta? Föreligger inte risken att dessa multinationella företag mest — i varje fall i mycket stor utsträckning — är intresserade av att komma åt svensk teknik? Sedan finns det inga garantier för att denna teknik inte kan överföras till de aktuella multinationella företagen i utlandet. Några verksamma medel för att på detta stadium av utvecklingen förhindra en flyttning till utlandet föreligger väl knappast. De som äger kapitalet bestämmer, och mot multinationella företag har även regeringar det mindre inflytandet. Till sist ett par frågor till industriministern. Har regeringen godkänt Saint-Gobains köp av aktiemajoriteten i Emmaboda glasverk? En dylik uppgift framskymtade nämligen i tidningspressen för någon dag sedan. Hur förhåller det sig i övrigt med uppgifterna att staten tvingat fram en sysselsättningsgaranti för dem som arbetar på glasverket i Emmaboda? Kan statsrådet lämna uppgift om vad en dylik garanti i verkligheten innebär?

Fru talman! Jag kan förstå herr Olof Johansson i Stockholm när han säger att jag i mitt svar till honom har lagt in svar också på ett par andra frågor. Det har jag gjort därför att frågorna enligt min uppfattning ligger nära varandra — då är det ändamålsenligt. Det är klart att denna sammanbakning skulle ha kunnat gå längre — jag inser det nu. Den hade kunnat utsträckas så att vi hade sökt lägga in även svaret på herr Palms interpellation. Men det hade blivit ett så utomordentligt vidlyftigt svar att jag stannade för den uppdelning som här har skett. Jag beklagar, fru talman, att jag inte har sökt kontakt med kammarkansliet så att svaret till herr Palm hade kommit före det som vi nu diskuterar. Med detta har ju herr Johansson i Stockholm i viss mån rättat till — han har underlättat för mig genom uppläsande av valda delar av svaret till herr Palm och beroende av multinationella företag, Låt mig emellertid börja med herr Lorentzon — jag kan kanske vara mera kortfattad i mitt svar till honom. Han frågar om regeringen har godkänt Saint-Gobains köp av aktiemajoriteten i Emmaboda glasverk — och det har vi. Efter långvariga förhandlingar med Saint-Gobain och företrädarna för den tidigare aktiemajoriteten har vi kommit till ett resultat som vi anser vara relativt tillfredsställande. Vi har i avtalet fått in garantier för sysselsättningen för alla de anställda vid Emmaboda glasverk som hade arbete där 1973. Vi har också fått in en överenskommelse om att det planglasverk som är tilltänkt skall, om möjligt, förläggas till Emmaboda glasverk. Skulle inte så vara möjligt, har ändå företaget i avtalet med regeringen förpliktat sig att svara för sysselsättningen för samtliga i Emmaboda. Dessutom skall enligt avtalet staten äga rätt att utse en styrelseledamot och en suppleant i Emmaboda glasverk. Därmed har jag också kunnat visa på den form av föreskrifter i bolagsordningen om s.k. utlänningsklausul som vi har. Den ger oss möjligheter att gå in i direkta förhandlingar och söka framtvinga villkor i anslutning till sådant överlåtande som här har förekommit. Man kan säga att det är en utvidgad möjlighet för samhället, en möjlighet som också erbjuder tillfälle att med representanter för de anställda gå in i reella diskussioner om vad man kan göra för att ge samhället och de anställda inflytande över den framtida utvecklingen. Jag är djupt besviken över att företagen inte har svarat mot den förhoppning som jag hade då det gällde styrelserepresentationen för de anställda, nämligen att de skall var likaberättigade i styrelserna. Nu har några flagranta fall inträffat, där man inte har underrättat de anställdas representanter. Det nödvändiggör att vi drar slutsatser av vad som har förevarit och att vi får överväga om vi skall ändra författningen — på vilket sätt är vi ännu inte klara över. Och vad jag talar om i mitt svar är just möjligheten att öka de anställdas och även samhällets inflytande vid företagsöverlåtelser. Det är möjligt, säger jag, att vi får pröva andra vägar än att bara skriva in den direkta förpliktelsen att lämna underrättelse också till representanterna för de anställda. Det är ett övervägande som kan leda fram till övervakning eller kontroll av fusioner i kombination med anmälan från köpare och säljare i samband med den överlåtelse som jag här har talat om. Det betyder ju inte att jag utesluter en ändring av lagstiftningen för att den vägen framtvinga sådana besked — det är alltså en skyldighet för företagen att se till att de anställdas representanter underrättas i likhet med övriga styrelseledamöter. Jag tycker att det är ganska rimligt att vi först ser litet allmänt på bolagslagstiftningen och så kanske går något steg längre. Herr Lorentzon är litet grand förvånad över att vi säger att i vissa fall kan multinationella företag erbjuda en teknik som vi inte har här i landet men som vi genom deras engagemang kan få tillgång till. Ja, det är så, herr Lorentzon, att även om svenska företag, svenska tekniker och svenska forskare är duktiga kan vi inte begära att de skall behärska allt i denna värld. Det finns vissa större — även s.k. multinationella — företag inom vilka man har patent och har en teknik som sträcker sig längre än de svenska företagens. Det är typiskt i fråga om Emmaboda glasverk: floattillverkningen är ett utländskt patent. Detta patent ägs inte av Saint-Gobain utan av ett annat multinationellt företag som heter Pilkington. Förhållandet är emellertid det att det franska företaget Saint-Gobain har köpt patenträtten för några länder, dock inte de skandinaviska. Floattillverkningen ger för råglasframställningen en sådan kapacitet att man beräknar att det inte behövs mer än ett verk för den skandinaviska marknaden, och då är man hänvisad till att gå in i diskussioner om vem eller vilka som skall bygga detta. Skall det bli det företag som har patenträtten — alltså Pilkington — eller är det rimligt att Saint-Gobain i kontrakt med Emmaboda glasverk får denna möjlighet? Detta kan vi i och för sig inte lägga oss i — det är förhandlingsfrågor. Men vi har här öppnat vissa möjligheter. Vi tror att den kapacitet som Saint-Gobain nu har, i ett direkt samarbete med Emmaboda glasverk av större omfattning än tidigare, kan erbjuda möjligheter för Sverige och kanske för hela Skandinavien att tillgodogöra sig den teknik det gäller. Det får vi väl se framöver. Vad vi nu har möjligheter till är att närmare följa företaget och dess utveckling också genom en styrelserepresentation som tillsammans med de anställdas representanter är ett icke obetydligt inslag i det nya Emmaboda glasverk. Men låt mig återvända till herr Olof Johansson i Stockholm. Varken i mitt interpellationssvar eller i annat sammanhang har jag försökt vifta bort debatten omkring de multinationella företagen. Jag ser den debatten som utomordentligt angelägen. Det har vi ju också visat genom de initiativ vi tagit till utredningar och arbetsgrupper, som nu sysslar med att försöka åstadkomma en kartläggning av både de multinationella företagens karaktär och de olägenheter som sådana företag i vissa sammanhang självfallet kan föra med sig. Men vi skall inte glömma att också en rad svenska företag betraktas som multinationella. I det ögonblick som de bygger upp verksamheter i en rad länder utanför vårt eget lands gränser får ju deras aktiviteter en mera vidlyftig omfattning än den som inskränker sig till produktion i vårt eget land. Och även sådana företags verksamheter har vi anledning att följa och se till att inte heller de gör något som kan betraktas som övergrepp i de länder där de är lokaliserade. Jag menar att det finns all anledning att uppmärksamma det förhållandet att multinationella företag inte bara är någonting som drabbar oss från andra håll. Även svenska företag finner det ibland med hänsyn till produktion och marknadsföring angeläget att bygga upp aktiviteter på olika platser på jorden. Och i och för sig är detta ganska rimligt. Men vi skall ge akt på möjligheterna att spela mellan olika länder. Vederbörande företag måste, menar jag, respektera exempelvis de villkor som arbetskraften har i vårt land i vad gäller facklig anslutning, allmänna arbetsvillkor osv. När företagen känner sig trängda av krav som går längre än de multinationella företagens — som inte har sitt huvudkontor i vårt land — och pressade av villkor som de inte behöver känna av i andra länder, så kan företagen givetvis i vissa situationer frestas att flytta över aktiviteterna helt eller delvis. I något fall har det också inträffat att man direkt har lagt ner produktionen i vårt land och flyttat över verksam beroende av multinationella företag, heten till ett annat land. Därmed får vi naturligtvis bekymmer med den arbetskraft som tidigare var sysselsatt i företaget. En rad sådana omständigheter har vi anledning att följa upp och försöka åstadkomma en gardering mot. Vi har verkligen fullgod anledning att följa upp dessa problem och se vilka åtgärder vi skall vidta. Det bör vi också göra i internationellt samarbete. Liksom man på fackligt håll har internationella överläggningar kring dessa problem finns det all anledning att mellan nationerna försöka kartlägga hela denna fråga och vidta de åtgärder som är nödvändiga för att förhindra övergrepp eller överexploatering från de multinationella företagens sida. Låt mig sedan gå över till frågan om oljesituationen. Givetvis har vi dragit erfarenheter av den energikris som vi varit inne i. Men till herr Svensson i Malmö och andra vill jag säga, att även om vi i höstas blev överraskade av de åtgärder som vidtogs i anslutning till kriget i Mellersta Östern var vi ju ändå medvetna om att vi förr eller senare skulle komma att ställas inför problem när det gäller energiförsörjningen. Varför tillskapade vi energiprognosutredningen? Jo, det gjorde vi därför att vi var införstådda med att en del av naturtillgångarna trots allt är begränsade och att vi därför bör undersöka vad som kan komma att inträffa, På vilket sätt skall vi möta problemen? Hur beroende är vi av oljan för vår energiförsörjning? Vilka är alternativen? Är det en utbyggnad av vattenkraften, är det en fortsatt utbyggnad av kärnkraften? Finns det möjligheter att inom vårt eget land utvinna energi som kan ersätta en del av det underlag för energiproduktionen som vi importerar från andra länder? Allt detta ingår det i energiprognosutredningens uppdrag att undersöka.

Herr Svensson säger att vi inte har vidtagit några åtgärder, att energikrisen gått oss spårlöst förbi. Då det gäller den skogsindustriella vidareutvecklingen har vi vid bedömningen av i vilken omfattning vi kan medge koncessioner och därmed också betydande investeringar i denna processindustri tagit hänsyn till både sysselsättningsskälen och energikonsumtionen. Det är klart att ett industriområde som tar i anspråk drygt 40 procent av den totala energiförbrukningen inom industrin är ett så konsumtionsomfattande område att det är nödvändigt att med uppmärksamhet följa den vidare utbyggnaden av det. Jag kan tänka mig att vi kommer att få föra motsvarande diskussioner på andra områden. Genom de pågående utredningarna försöker vi få ett bättre underlag för en bedömning av framtiden. Detta underlag måste vi ha för att för 1975 års riksdag kunna presentera ett energiprogram för framtiden. Jag kan inte tänka mig annat än att också herr Svensson i Malmö skulle vara intresserad av att vi får fram ett sådant underlag. Detta säger jag också till herr Olof Johansson i Stockholm. EPU undersöker 0-procentsalternati vet. Det är en av de uppgifter utredningen har. Så kommer jag till våra aktiviteter på oljans och petrokemins område. Herr Olof Johansson i Stockholm tror inte på ett förstatligande. Herr Svensson i Malmö har en annan uppfattning. Vi får väl respektera bådas mening. Herr Feldt har i ett svar till herr Hermansson i december deklarerat att när de allmänna ransoneringsoch förfogandelagarna trätt i kraft skulle enligt hans mening det instrument finnas som behövs för att i en krissituation reglera handeln och förbrukningen av olja inom landet. ”Mot denna bakgrund är ett förstatligande av den inhemska oljehandeln inte aktuellt”, sade herr Feldt. Jag har sagt ungefär motsvarande till herr Svensson i Malmö. Det betyder inte att vi är inaktiva. Jag har redovisat att vi genomför en förstudie för en utbyggnad av raffinaderikapaciteten. Jag har klart angivit att vi är av den uppfattningen att staten måste engagera sig väsentligt mer i fråga om oljehanteringen i landet. Jag sade i interpellationssvaret att jag anser att samhället bör ha ett fastare grepp om oljeförsörjningen, och så angav jag att staten är engagerad i projektering. Jag sade också att vi för att långsiktigt trygga landets försörjning av olja har varit och är i direkta förbindelser med oljeproducerande länder. Det gäller flera länder. Vi för förhandlingar med Sovjetunionen både om olja och naturgas — inte minst naturgas, eftersom det är ett betydande projekt som kräver rördragningar från gränsen mellan Sovjetunionen och Finland till svenskt område. Vi har varit i direkt kontakt med norska regeringen och med norska myndigheter och fört diskussioner om både olja och naturgas. Vi har haft överläggningar med Libyen och ett par andra av de oljeproducerande länderna. Vi kommer att fortsätta en sådan kontaktverksamhet. Vi måste ha möjligheter att införskaffa den olja som vi behöver i landet. Innan vi bygger ut raffinaderier, innan vi går längre, måste vi ha oljan. Det ger i och för sig ingenting att bygga raffinaderier. Först när vi har olja kan vi benytta oss av raffinaderierna och bygga ut den petrokemiska industrin, vilket också är planerat. Det här är en avvägningsfråga: Vilka aktiviteter skall vi gå in för? Jag går tillbaka till oljehanteringen, och jag skall gärna — i likhet med förre statsministern Tage Erlander — säga att jag beklagar att vi inte 1948—1949 tog ett aktivare ställningstagande i fråga om oljehanteringen, dvs. gick över på ett förstatligande. Det är bara att notera att så inte skedde, men jag tror att det hade varit mycket bra om vi hade gjort det. Nu är frågan: Hur gör vi i fortsättningen? Vi kan gå successivt fram och efter hand komma in för att delta i konkurrensen på den svenska marknaden — i vilken storleksordning får vi så småningom diskutera — om vi också får möjligheter att skaffa den erforderliga oljan. När herr Svensson i Malmö bryter staven över den socialdemokratiska regeringen för dess politik är det ingenting nytt för i dag. Jag har lyssnat till honom vid åtskilliga tillfällen, och jag har gjort den lilla stillsamma reflexionen att här står en företrädare för ett parti som uppenbarligen har lyckats påverka opinionen i vårt demokratiska samhälle. Åtminstone talar herr Svensson i Malmö som om vänsterpartiet kommunisterna representerade en så stor del av den svenska opinionen att man också har beroende av multinationella företag, möjligheter att föra en politik i överensstämmelse med de uttalanden man gör. Vi är lyhörda för rekommendationer och uppslag, men vi har som uppgift att försöka lägga vår politik så att den också svarar mot vad medborgarna önskar och så att vi har medborgarna med oss när det gäller att genomföra politiken. Det är på den punkten som vänsterpartiet kommunisterna har misslyckats — misslyckats med att vinna så stor del av den svenska opinionen att man på ett mer påtagligt sätt skulle kunna påverka den politiska utvecklingen. Nu ställs vi inför avvägningsfrågor, där sannerligen inte samhället är inaktivt, där samhället måste svara för åtskilligt av det kapital som skall investeras i den framtida industrin. Vårt förslag om ämnesstålverk i Luleå innebär en sådan investering — av så utomordentligt stor omfattning att vi ser det så, att enbart samhället kan svara för uppgiften. Om vi skulle komma fram till en uppgörelse med Sovjetunionen om naturgas kommer — det vet vi i dag — enbart rörledningarna att kosta omkring 3 miljarder kronor. Skulle vi desslikes komma till någon form av uppgörelse med norrmännen tror jag att jag vågar säga att kostnaderna kommer att uppgå till minst samma belopp. Vi har dessutom i förlängningen en utbyggnad av den petrokemiska industrin. I dag vet vi inte exakt vad det kostar, men vi vet att om vi får tillgång till låt oss säga norsk naturgas, kanske norsk olja, skulle vi kunna forcera en utbyggnad av petrokemisk industri, vilket kräver åtskilliga hundratal miljoner. Här är det ju också fråga om en avvägning med avseende på hur vi skall göra våra insatser. Det gäller kapital, personliga och mänskliga ansträngningar som skall till för att föra utvecklingen vidare. Därför gör vi denna avvägning, och därför är vi beredda att gå in i oljehanteringen med de konsekvenser och kostnader som det kommer att medföra, även om vi i dag inte är beredda att försöka förstatliga hela oljehanteringen. Jag tror att den stora breda opinionen — inte minst den som herr Svensson i Malmö anser att han vänder sig till — opinionen inom svensk arbetarrörelse, inom socialdemokratin och den fackliga rörelsen, har förståelse för den här politiken. Det är den successiva politikens väg. Den tar steg för steg i en utveckling mot längre gående demokrati och ett ökat samhälleligt inflytande också på det ekonomiska området, och det inflytandet sträcker sig nu också in på det område som gäller vår energiförsörjning. Vi står sannerligen inte passiva och avvaktande, vi söker att bedriva en aktiv politik som vi också hoppas har ett tillräckligt underlag i folkopinionen för att kunna genomföras. Avvägningsfrågor är alltså ingenting nytt. Sedan kommer jag också till den fråga som Olof Johansson i Stockholm har ställt: Kan vi gå in någonstans i ledet, i fråga om råoljehanteringen, från råvara till konsument, exempelvis genom inköpsmonopol eller motsvarande? Ja, jag har väl egentligen gett mitt svar, nämligen att vi är beredda att gå in här. Vi har en arbetsgrupp som har direkta kontakter med de oljeproducerande länderna. Vi har överläggningar med korporationen och OK, vi har intresse för att överlägga med de kommuner som är intresserade av oljeinköp, och vi kommer så småningom att presentera förslag till lösningar av de här frågorna. Om vi inte går in för ett direkt inköpsmonopol men lyckas att åstadkomma avtal med de oljeproducerande länderna som t.ex. ger oss möjligheter att svara för en tredjedel av oljeförsörjningen i vårt land skulle jag betrakta det som ett betydande framsteg. Jag skulle också mycket väl kunna tänka mig att staten då till att börja med i minst motsvarande grad satsar på en raffinaderikapacitet. Vi får alltså avvakta det besked som vi kan få fram via utredningarna och som kan leda till ett längre gående samhällsinflytande över denna viktiga del av oljehanteringen. Jag skall inte ta upp detta om privatbilismen med herr Svensson i Malmö, dvs. detta att vi avvecklade regleringarna och gav möjlighet för människorna till fritt konsumtionsval också i fråga om olja och bensin. Vi anser att det är en frihet för konsumtion som vi vill slå vakt om. Vi får då också bedöma möjligheterna att kunna tillgodose de önskemål som man har härvidlag. Jag har mycket noga följt — och jag försöker så långt det är möjligt att följa — utvecklingen i Sovjetunionen. Jag har med viss tillfredsställelse kunnat notera en ökad förståelse och ökad uppmärksamhet när det gäller medborgarnas intresse för ökad privat konsumtion. Jag har kunnat konstatera att flera bedömare av Sovjetunionens politik och framsteg har kommit till ungefär samma slutsats som jag, att utvecklingen har gått mycket snabbt framåt. Jag läser i Volvochefen Pehr Gyllenhammars bok att han efter sina många besök och kontakter har den uppfattningen att konsumtionsstandarden i Sovjetunionen nu ligger tio år efter vår. Men det är ett litet avstånd, och det betyder en kolossalt snabb utveckling i Sovjetunionen under inte minst de senaste tio åren. Jag har själv kunnat bedöma detta, eftersom jag första gången gjorde ett besök 1959 och sedan har gjort åtskilliga besök tio å tolv år därefter. Jag ser detta som glädjande från flera synpunkter.

Konsumtionen går alltså nu med en betydande fart. Det är tecken, förmenar jag, på ökad grad av frihet åt konsumenterna också på områden där man inom Sovjetunionen tidigare varit ytterst återhållsam. Det är alltså ingenting nytt om vi försöker tillgodose önskemål som medborgarna i vårt land har och sedan länge har haft.

Men vi stannar inte vid det, utan vi har en rad utredningar som också inom trafikpolitiken skall ge oss ett underlag för att bedöma vilka vägar vi skall gå för att förstärka kollektivtrafikens möjligheter i konkurrensen med bl.a. privatbilism. beroende av multinationella företag,

Fru talman! Industriministern har naturligtvis rätt när han säger att de svenska ingenjörerna inte behärskar all utvecklingsteknik. Men vi skall väl ändå vara på det klara med att det finns vissa områden där svensk ingenjörsvetenskap är långt framme och där dessa multinationella företag är särskilt intresserade. Av de uppgifter som industriministern lämnade framgår att Saint Gobain nu har blivit ägare till Emmaboda glasverk. Därav kan man få den uppfattningen att det har givits en viss garanti för att glastillverkningen nu kan fortsätta i Emmaboda. Jag noterar naturligtvis industriministerns svar på de frågor som jag i mitt tidigare inlägg ställde angående sysselsättningsgarantier, nämligen att regeringen har fått sådana garantier av Saint-Gobain och att man, om sysselsättningen vid glasbruken skulle läggas ned, skall svara för annan sysselsättning. Jag skulle tro att detta i och för sig verkar rogivande på de anställda i Emmaboda, och vi hoppas naturligtvis att dessa uppgifter också skall hålla i framtiden. Nu är det så att man i Emmaboda är särskilt orolig, eftersom i detta samhälle, som har 6 000 invånare och cirka 3 200 yrkesverksamma, 1600 arbetar direkt åt de två multinationella företagen på platsen. Resten av de yrkesverksamma är indirekt beroende av dessa två industrier. Saint-Gobain exempelvis är det mest multinationella företaget i Frankrike. Koncernen omsätter cirka 1 miljard dollar per år och kontrollerar omkring 1 500 företag i Europa och Sydamerika. ITT — det andra multinationella företaget i Emmaboda — ligger trea på de multinationella jättarnas s.k. särskilda lista och räknar med omkring 700 000 anställda i 70 länder. Detta företag är som bekant ökänt bland de anställda och fackföreningsfolket överallt ute i världen där det har sin verksamhet. Det talas både om mutor och om korruption. ITT låg bakom kuppen mot Allende i Chile, och dess namn figurerar i Watergateaffären. Det är alltså dylika företag som är etablerade i Emmaboda. Tar de i en viss given situation någon hänsyn till det lilla Sveriges regering eller till folket i Emmaboda? Det är sådana synpunkter som måste in i sammanhanget när dylika frågor behandlas. Det sysselsättningsprogram som ligger till grund för den sysselsättningsutredning som skall tillsättas förutsätter enligt tidningsuppgifter i dag att det måste till 400 000 nya anställningar under 1970-talet för att vi skall klara en hygglig sysselsättning i landet. De flesta av dessa nya arbeten måste komma på den offentliga sektorn. Detta kan dock inte ske utan en ökad export. En utbyggnad av industrin blir alltså helt avgörande för möjligheten att öka samhällets tjänster. Vi kan inte leva bara på att pyssla om varandra. Men en ökad export från vårt land och en utbyggnad av industrin i Sverige måste framför allt bygga på en utvecklad teknik och en helt ny teknik. Oron i detta fall beror på att man köper teknik från utlandet av dessa multinationella företag för att, som man tror, ha en viss garanti några månader eller några år framåt för sysselsättningen. Sedan får vi se vad som kommer efteråt! Nu är det ju så att dessa multinationella jättar är intresserade av den nya teknik de kan upptäcka litet varstans i vår värld. De är naturligtvis också intresserade av vissa marknader. Batakoncernen var ju på sin tid intresserad härav — också där gällde det sysselsättningen, även om den helt försvann. Sedan tog man den franska marknaden och försäljningskedjan. Det ansåg man vara den stora frågan i det fallet.

Fru talman! Bara en kort kommentar till vad som sagts om gränsdragningen mellan dessa frågor. Min nyfikenhet gjorde faktiskt att jag inte kunde låta bli att läsa svaret till herr Palm, eftersom det omnämns i svaret till mig. När det sedan gäller frågan om teknologi i utländsk eller svensk ägo skall jag inte lägga mig så mycket i den debatt som industriministern fört med herr Lorentzon på den punkten. Jag tror emellertid att det är viktigt att konstatera att styrelserepresentation bara räcker till insyn, om ens det, i dessa sammanhang. Jag anser dessutom att det vore farligt om vi fick för mycket av det längst gående samarbetet — ägarsamarbetet. Därför måste kontrollen över multinationella företag ta sig andra former. Det är min kommentar till denna del av svaret. Jag påstår inte att industriministern har viftat bort debatten om MNF. Jag riktar mig på den punkten till bl.a. en del av det svenska näringslivets företrädare, som tycker att det här är en orättvis debatt. Vad jag vill påpeka är helt enkelt att den s.k. oljekrisen har visat att det är en nödvändig debatt. Beträffande gränsdragningen mellan svenskdominerade och utlandsdominerade MNF tycker jag inte man skall göra någon skillnad i princip annat än på det sättet att Sverige i allmänhet har större möjligheter att påverka det svenskdominerade företaget eftersom det har större verksamhet i Sverige än det utlandsdominerade och i allmänhet har sitt huvudkontor här. När det gäller nolltillväxtalternativet var det bra att det direkt sades ifrån att detta skall undersökas. Jag har inte hört det tidigare och hälsar det med tillfredsställelse. Under lång tid har man bara sagt att det är onödigt eftersom det är orealistiskt. Vad jag önskar utöver detta är att man skulle säga att det inte heller är orealistiskt och att vi i varje fall har mycket att lära från en undersökning av ett sådant alternativ. Vad sedan gäller förstatligandedebatten har jag aldrig ansett att förstatligande är något självändamål — man kan ofta uppnå samma syfte på annat sätt. Det är det jag tycker man skall eftersträva i sammanhanget; åtminstone bör man undersöka om det är möjligt. Jag tror att det finns sådana möjligheter — vi får väl se när aktiviteterna åt olika håll har börjat ge konkreta resultat. Jag skall inte kommentera detta mer utan bara tacka för det ytterligare svaret beträffande vilka åtgärder som industriministern anser att man bör pröva på den punkten. Till sist vill jag säga att det är viktigt att vi på informationssidan skärper oss beträffande MNF i allmänhet så att vi inte lika oförberett hamnar i en ohållbar och svår situation som vi gjorde denna gång. Det är bl.a. det som den förstärkta informationsverksamheten om multinatio nella företag bör syfta till. Det kan även på andra sektorer komma obehagliga överraskningar som det gäller att bevaka.

Fru talman! Industriministern ägnar en stor del av debatten åt att göra utflykter i andra länder där han inte är industriminister, och det må han kanske göra. Jag skall inte ta upp någon längre debatt om detta, men när industriministern nästa gång redovisar sina intressanta erfarenheter vore det bra om han också redovisade hur pass blygsam och kontrollerad privatbilismens utveckling ändå är i planekonomierna — trots att man i många hänseenden kan kritisera dem för åtskilliga avsteg och felbedömningar. Framför allt hade det varit intressantare om han i stället för att citera Pehr Gyllenhammar hade ägnat sig åt att säga någonting om hur kraftfullt understödd kollektivtrafiken är i dessa länder och vilken roll den faktiskt spelar. Men låt oss lämna utlandsscenerna och gå in på det egentliga ämnet. Visst har energisituationen påverkat och gjort intryck på utredare, på näringslivet och även, som jag nämnde, på folkopinionen. Det är ingen tvekan om det. Men det förhållandet att man måste utreda vissa fackmässiga ting befriar inte politikerna från det som fackutredarna aldrig kan göra åt dem, nämligen att ställa de maktpolitiska frågor som automatiskt kommer i förgrunden i och med det perspektiv som nu rullas upp för framtiden.

Och är det Rune Johanssons och regeringens uppfattning att den svenska arbetarrörelsen även i fortsättningen skall basera sitt handlande för framtiden på att detta system med privat kapitaläganderätt och växande maktkoncentration i sina grundvalar skall förbli intakt?
Fru talman! Låt mig först säga till herr Lorentzon att Saint-Gobain i en skrivelse till industridepartementet har lämnat garantier för sysselsättningen. Enligt företagets egna uppgifter är det första gången som detta stora företag tvingats till en sådan åtgärd. Det är klart att man alltid kan diskutera innebörden i ett träffat avtal och till vilket resultat det har kommit. Vi kommer naturligtvis nogsamt att följa utvecklingen vid Emmaboda glasverk. Det är klart att vi, om man inte söker uppfylla den träffade överenskommelsen, har möjligheter till ingripanden som i en sådan situation får sträcka sig längre än vad de gjorde när vi tog ställning till Saint-Gobains möjligheter att överta aktiemajoriteten. Jag anser att man har skyldighet att lita till ingångna avtal, men naturligtvis får man inte stå alldeles oförberedd inför eventualiteten att avtalen inte följs. Det gör vi inte heller. Då det gäller sysselsättningsprogrammet är det alldeles riktigt som herr Lorentzon uttalade, att det kräver väsentligt mera av industriell aktivitet. Det är ur industrin vi skall hämta inkomsterna, det är ur produktionen vi skall få möjligheterna till att också vidga den offentliga sektorn, om jag får uttrycka det så enkelt. Men vi köper inte bara sysselsättning från multinationella företag som i fallet Emmaboda glasverk, där detta enligt vår uppfattning var angeläget och nödvändigt. Vi försöker att via stimulans till forskningsoch utvecklingsarbete få fram ny produktion. Liksom svensk industri tidigare har kunnat visa prov på goda kunskaper, goda aktiviteter för att via teknisk forskning och utveckling lägga grunden till en effektiv industriproduktion tror :och hoppas vi att det också skall vara möjligt för framtiden. Vi ser det också som angeläget att i vissa fall söka bygga upp en produktion kring varor eller produkter som vi importerar.

Jag skulle kunna nämna pågående diskussioner om liknande projekt syftande till att möjliggöra en utvidgning av vår egen produktion, skapa sysselsättning och ge oss ökade inkomster. Jag noterade att herr Olof Johansson sade att ägarintresset inte är avgörande och att han i och för sig inte är intresserad av det. Vidare sade han att förstatligande inte är något självändamål. Nej, det är riktigt. På den punkten kan vi vara överens.

Jag vill inte gå in i den principiella debatten där jag bara har att notera att det krävs så utomordentligt betydande kapital att vi inte kan se någon annan möjlighet än den att samhället bär huvudansvaret. Då hoppas jag att herr Olof Johansson också skall vara villig att ställa sig bakom sådana förslag som vi kommer att presentera för riksdagen. Ja, herr Svensson i Malmö, jag vet inte om jag gjorde mig skyldig till något som inte hörde hemma i debatten då jag gjorde en liten utlandsutblick. Jag bara noterade konsumtionsintressen i vårt land, konsumtionsintressen som också i de planhushållningsländer jag nämnde är ett faktum och där man accepterar detta. Man har i vissa fall fått underkasta sig t.o.m. något av en marknadshushållning. Jag säger i vissa fall. Jag tänker på det tillfälle då jag såg på skogsindustrin i östra delarna av Sovjetunionen där man för att få arbetskraft till skogsarbeten betalade, enligt uppgifter från regeringshåll, omsatt i svensk valuta omkring 45 000 kronor per år. Det är en betydande inkomst och det tycker jag är riktigt. Den möjliggör självfallet för de i skogsindustrin där sysselsatta att konsumera andra artiklar än dem som tillhör livsnödvändigheterna — även bilar. Men all right, vi skall inte fortsätta inom det området. Jag skulle bara kunna svara herr Svensson i Malmö på hans sista fråga om min syn på den vidare samhällsutvecklingen i vårt land. Jag är av den mycket bestämda uppfattningen att det krävs mera av planmässighet i vårt samhälle, att den ekonomiska utvecklingen för att tillgodose väsentliga demokratiska intresssen måste präglas av en ökad och växande grad av samhälleligt inflytande. Vi kommer att behöva gå in med väsentligt större engagemang från samhällets sida i en vidareutveckling av vår produktion, vilket betyder att ägarintressena kommer att inte oväsentligt förändras framöver. Låt mig bara nämna som ett enda exempel att vi via Statsföretag svarar för ungefärligen 10 procent av investeringarna inom industrisektorn. De statliga bolagen har mellan 3 och 4 procent av det totala antalet inom industrin sysselsatta.

Fru talman! Jag tror att det är ett riktigt besked industriministern ger när han säger att Saint-Gobain har lämnat sysselsättningsgarantier och samtidigt meddelat att det aldrig förut mötts av sådana krav. Men sådana företag försöker väl ta seden, dit de kommer. Varför inte göra en eftergift den ena stunden, om det gäller att tjäna pengar — man kan ju ta tillbaka det sedan. Vidare skulle vi, om Saint-Gobain inte håller avtalet, ha möjligheter till kraftiga ingripanden. Det skulle vara intressant att veta vad dessa ingripanden egentligen innebär. Industriministern vet ju mycket väl att överenskommelser som tidigare träffats med betydligt mindre företag än detta multinationella företag ändå inte hölls när avgörandet skulle ske. Jag tänker närmast på den uppgörelse som skulle träffas med Hägglund & Söner i Örnsköldsvik, där man gick helt vid sidan av regeringen och gjorde upp med ett annat företag. Varför skulle Saint-Gobain i detta fall vara bättre och handla på ett annat sätt än vad Hägglund & Söner på sin tid gjorde? När det vidare gäller forskning och utveckling för att få fram nya produkter och en ny produktion i vårt land är jag helt överens med Rune Johansson. Det är bara så svårt att t.ex. inom skogsindustrin få till stånd en utvecklad träkemisk forskning. Fortfarande arbetar man efter de gamla modellerna, som innebär att skogen skövlas. Ändå har teknikerna och vetenskapsmännen uttalat att man skulle kunna få fram nya konsumtionsvaror med trä som råvara, om det bleve en omfattande forskning på detta område. Jag är alltså i det fallet helt överens med industriministern.
Fru talman! Jag skall bara kort kommentera det försök som industriministern gjorde att inleda en socialiseringsdebatt. Sedan Statsföretag nu i sina broschyrer har börjat säga att det inte är fråga om socialism och inte heller om kapitalism blir man mer och mer villrådig om var gränserna egentligen går. Jag kan bara lova industriministern en sak, nämligen att när det gäller att tillgodose sysselsättningen i vårt land, socialt och lokaliseringspolitiskt, bör man självfallet också pröva ett statligt engagemang förutsättningslöst, dvs. utan fördomar och utan dogmatik.
Fru talman! Jag är helt nöjd med det besked som herr Olof Johansson i Stockholm har lämnat. Det betyder att han inte är rädd för att de åtgärder som vi vidtar, exempelvis i fråga om den statliga företagsverksamhetens utbyggnad, också kan betecknas såsom socialism. Där har jag min syn på problemet.
Statsföretagandet är inget självändamål. Riktigt. Men det är inte detta som är det väsentliga. Låt oss komma fram till en debatt om just det som herr Olof Johansson nu förde in: Vad är riktigt att göra för att bereda svenska medborgare sysselsättning, vad är riktigt att göra för att vi skall utnyttja våra naturtillgångar? Låt oss göra det som vi gemensamt bedömer som riktigt, även om det kanske kräver en ny orientering och en ny syn på ägarförhållandena! beroende av multinationella företag,